Herr talman! Gång på gång möter vi i allt samhällsarbete frågeställningen: Hur skall man tillvarata de mångas intresse gentemot de fås? Eller utryckt på ett annat sätt: Hur stora inskränkningar kan man göra för den enskilde individen i avsikt att skydda de mångas frihet? Under de senaste åren har denna frågeställning mött oss i miljöarbetet. Vi har frågat oss: Vilka lagar måste vi stifta, vilka bestämmelser måste vi utfärda, vilka bedömningar måste vi göra för att skydda oersättliga naturvärden, för att hindra skador, som är svåra ibland omöjliga att reparera? Samma principiella frågeställning möter oss i proposition nr 99, Här står på ena sidan de många människornas intressen och önskan om hänsyn till naturvården, djurlivet och växtlivet, de många människornas önskan att ostört och fritt från buller kunna njuta av naturen. På andra sidan står en mindre grupp människor som kräver att fritt få färdas med terrängfordon. Hur tar då jordbruksministern ställning? Tar han ställning för de många människorna? Tar han ställning för att rädda djurlivet? Tar har ställning för att skydda skogsplanteringar och hyggestrakter? Självklart borde statsrådet göra så. Men nej. Jordbruksministern sviker. Bakom en proposition fylld av vackra ord skriver han ett förslag som mynnar ut i ett alltför försiktigt ställningstagande. Trots stöd av så tunga remissinstanser som naturvårdsverket, domänverket, skogsstyrelsen och Svenska naturskyddsföreningen vill inte statsrådet stoppa ohämmad nöjesåkning med terrängfordon eller ändra jaktstadgan så att vapen ej får medföras på snöskoter. Statsrådet är emellertid inte ensam. Han har sällskap av större delen av jordbruksutskottet. Sedan man väl skrivit sina motioner och där demonstrerat sina åsikter var allt tydligen gott och väl. Utskottet kan byta fot och traska patrull efter jordbruksministern. Resultatet blir att fortfarande underlättas framfarten för tjuvjägare som inte löper större risk för upptäckt, fortfarande kan man försvåra renskötseln och störa kalvningen utan några egentliga inskränkningar, fortfarande kan man köra över skogsplanteringar och hyggen utan större risk att man får ersätta skadorna, fortfarande kan man köra över myrmarker utan att ta hänsyn till den skada som uppstår. Dessutom har vi framför oss en situation där både antalet terränggående fordon och antalet fordonstyper ökar. Vi har inte bara snöskotern att ta hänsyn till. Redan har man kommit långt i utvecklingen av en skoter som skall gå på barmark. Antalet vesslor är betydande, och nya typer som är hjuldrivna håller på att komma fram. Vidare har vi redan olika slag av fordon försedda med medar och drivna med propeller. Dessutom har vi svävarfarkoster för vilka dock särskilda bestämmelser gäller. Alla de här fordonen innebär rätt använda stor hjälp för många, särskilt för dem som bor isolerade i glesbygder, men fel använda innebär de en stor fara för växtliv, djurliv och naturskydd. Därför borde vi redan för tio år sedan ha skapat regler som på en gång tillgodosett de rättmätiga behov och önskemål som finns men samtidigt förhindrat onödig skadegörelse och förstörelse. Här ger min reservation en lösning. Propositionen och utskottet skjuter problemen framför sig. Den för vårt land ganska unika allemansrätten berörs också i propositionen. Allemansrätten innebär att vi alla skall ha en möjlighet att fritt röra oss i skog och mark, men den innebär också en förpliktelse för oss alla att visa hänsyn inte bara till markägarnas intressen utan också mot växter, djurliv och hela den natur vi har förmånen att vistas i. Men allemansrätten kan inte få betyda frihet för alla att praktiskt taget hur som helst fara fram med olika terränggående fordon i skog och mark. Då kommer djuroch växtliv i farozonen, då hotas naturvärlden. I folkpartimotionen 1907 år 1972 föreslår vi att trafik med terränggående fordon — med undantag för nyttotrafik — endast skall få ske i särskilda områden eller längs särskilda leder. jälvklart skall all nyttotrafik få generell dispens. Beträffande nyttotrafik använder jag då den definition som finns på s. 20 i propositionen. Det har sagts att vår linje skulle medföra administrativt krångel. Enligt min uppfattning är detta fel. På s. 10 och 11 i propositionen räknar man upp några av de skäl som kan medföra lokala förbud enligt det förslag som nu finns i propositionen. Mångfalden av alla de skyddsbehov som föreligger visar att propositionens förslag blir administrativt tungrott och inte garanterar en enhetlig bedömning. Ja, i själva verket får man en ganska omfattande administrativ apparat, för så fort man utfärdat ett förbud måste man enligt rennäringssakkunniga dels lämna generella undantag, dels föreskriva individuell prövning för varje typ av trafik. Fru talman! Skillnaden mellan min reservation, å ena, och propositionen och utskottets förslag, å andra sidan, är av djupgående art. Den belyser två sätt att se på miljöpolitiken. Av hänsyn till allmänna intressen vill inte jordbruksministern ha en hårdare styrning av trafik med terränggående fordon. Men just av samma skäl — hänsyn till allmänna intressen — vill folkpartimotionärerna ha sådana regler som tillvaratar naturvårdens intressen men samtidigt ger skoterägarna och ägarna av andra terränggående fordon möjlighet att komma ut i naturen. Jordbruksministern och utskottet anser att några fås intresse av att fritt få fara fram med terränggående fordon skall ha högsta prioritet. Motionärerna anser att naturvården, djurlivet, växtlivet, allmänhetens friluftsliv och andra allmänna intressen är viktigare än nöjesåkning med terränggående fordon. I vår motion finns också plats och möjligheter för nöjesåkning. Men den skall ske i avgränsade områden och längs särskilda leder, där skadorna blir så små som möjligt. Vi vill t.ex. inte hindra den som bor i Kiruna att ta snöskotern upp till en sjö där han kanske har en stuga. Vi förstår vad detta kan betyda för dessa människor. Men det ohämmade åkandet kan inte längre tolereras. Propositionen 99 år 1972 har diskuterats flitigt i olika media. Man kan få den felaktiga bilden att dagens fråga gäller att ta ställning för eller mot snöskotern. Det är fel. Snöskotern och andra terränggående fordon har kommit för att stanna. Men vi kan inte låta dem fritt få fara fram överallt. Vi måste skapa ett ordentligt regelsystem. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Låt mig inledningsvis säga att herr Strömberg tycks anse det vara höjden av god propaganda, om man kan dels prata rätt länge, dels ha en reservation i vartenda ämne utan att kunna i reservationen ange några väsentliga skiljelinjer gentemot vad utskottet har anfört. Herr Strömberg började sitt anförande med att säga att de mångas intresse ofta ställs mot vad som är ett intresse för några få. Jag kan förstå honom när han säger detta här nere i Stockholm, men om han skulle komma till det område som han faktiskt snuddade vid i slutet av sitt anförande, nämligen Kiruna, skulle han kanske komma underfund med att skotertrafik faktiskt är i mångas intresse. De som arbetar och har sin utkomst i gruvorna har tack vare skotern en möjlighet att på ett rimligt och riktigt sätt komma ut i den fjällvärld som de skattar rätt högt. Jag skall inte orda mycket mer om vad herr Strömberg har sagt. Det finns inte stor anledning till det. Skotertrafiken har utvecklats utomordentligt snabbt. Det har skett en explosion under de senaste åren, och det råder intet tvivel om att frågan om olägenheterna har förts upp på riksdagens bord en aning sent. När jag kom hit till riksdagen för snart två år sedan, frågade jag kommunikationsministern över bänken, när han skulle ta upp det här ärendet. Jag fick då ett löfte att det skulle ske rätt snabbt, och på det har vi levt. Löftet har upprepats någon gång då och då, men det har inte kommit någonting förrän den här propositionen lades fram i våras, och jag får väl lov att säga att den propositionen inte innehöll vad många av oss hade hoppats på. Det är väl anledningen till de motioner som väckts i samband med propositionen. Under behandlingen av propositionen har vi fått reda på att kommunikationsministern har för avsikt att utfärda en terrängtrafikkungörelse före årsskiftet.

Detta tillsammans med den proposition som nu föreligger har gjort det möjligt att komma fram till en samling — förutom folkpartiet, som ju sin vana troget även den här gången skulle ha en reservation. Det är alldeles klart att med den utveckling som ägt rum under de här åren har det förekommit saker och ting som skapat rätt stor irritation ute i bygderna, även i mina bygder. Den störning av de vilda djuren som sker under vintern — framför allt på vårvintern när det är ljust och soligt och trevligt att åka omkring med dessa skotrar — har åstadkommit en reaktion på många håll. Av den anledningen förväntar utskottet — det är vi också eniga om — att det skall vidtagas åtgärder, så att man får en bättre ordning. Även ur andra synpunkter än natursynpunkt finns all anledning att se till att det skapas regler efter vilka skoterägarna kan rätta sig i fortsättningen. I anledning av den tidningsdebatt som kommit i gång efter det att propositionen lades fram och de här motionerna väcktes har man också från skoterägarhåll — skoterägarna har föreningar på vissa orter — klart sagt ifrån att man är intresserad av och också betjänt av att det skapas regler efter vilka man får rätta sig.

har anfört att man möjligen bör belägga vissa områden med bud. Med den utformning som propositionen har finns också igheter att regionalt införa sådana förbud. Och även om jag har en känsla av att ett förbud då kanske inte får samma starka verkan som om det tillkommit efter ett riksdagsbeslut tror jag ändå att man skall kunna åstadkomma en någorlunda god ordning med det underlag som propositionen och utskottsbetänkandet ger. Därtill väntar jag mig rätt mycket av terrängkungörelsen. Bland det som även skoterägarna har rekommenderat är givetvis att man skall ha en åldersgräns och att skotrarna skall registreras. Från många håll har också krävts det tycker jag är riktigt — att det skall finnas ett registreringsnummer på drivmattan, som gör att skotern lämnar efter sig en stämpel som säger vem som farit fram. På det sättet avhålls nog vederbörande skoterägare från många åtgärder av rätt otrevlig art som hittills förekommit. Jag tycker också att det skulle vara lämpligt att man fick till stånd en lagstiftning med någon form av internationell prägel. Det borde vara ett samarbete mellan de nordiska länderna, så att vi fick ungefär samma lagstiftning i Sverige, Norge och Finland.

Sedan får t.ex. naturvårdsverket analysera utvecklingen och eventuellt föreslå ytterligare åtgärder. Herr Strömberg tog också upp det förslag som framförts i motioner om förbud mot att medföra jaktgevär på skotern. Det låter säkert vackert när man pratar om det här nere i Stockholm. Men om en gruvarbetare i Kiruna skall ut till sin stuga, som kanske ligger 10—12 mil hemifrån, och han i den stugans omgivning har möjlighet att t.ex. jaga ripor, är det inte rimligt att han skall tvingas åk skidor för att få med g geväret. Det kan inte heller vara riktigt att tvinga honom att lämna kvar geväret i fritidsstugan med de risker för stöld som det kan innebära. Vi har följaktligen sagt att vi godtar statsrådets skrivning i propositionen om att gevär får medföras men att det skall vara oladdat och förvaras i väl tillslutet fodral. Låt mig också nämna att riksdagen inom de närmaste dagarna kommer att få ta ställning till ett förslag — där vi i utskottet kanske för en gångs skull varit helt eniga — som innebär att om någon vid tjuvjakt använt sig av skoter eller annat motorfordon skall fordonet beslagtas. Detta kommer givetvis att verka utomordentligt avskräckande när det gäller att utöva jakt från motorfordon. Fru talman! Mot bakgrunden av det sagda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Låt mig börja med att kort kommentera herr Strömbergs inlägg. När man lyssnar till herr Strömberg och till dem som i massmedia företräder den kategori som är emot all nöjeskörning i terrängen med snöskoter får man den uppfattningen att detta fordon är något slags monster som manglar vår natur till oigenkännlighet. Så är det naturligtvis inte. Jag strövar själv ganska mycket ute i naturen, framför allt i skogen. Hittills har jag inte upplevt att snöskotern har förorsakat skador i terrängen eller på växtlivet. Naturligtvis kan den i enstaka fall göra det, men det hör till undantagen. Det skulle vara intressant att höra av herr Strömberg var skador har uppstått — jag har inte träffat på någon som har hävdat en sådan uppfattning. Det är litet motbjudande att höra att man vill införa totalförbud mot nöjeskörning med snöskoter. Det är också litet inkonsekvent. Naturligtvis är snöskotern ett bekymmer i vissa områden där koncentrationen av snöskotertrafiken är stor. Vi som lever i de mellersta delarna av Norrland har dock inte på något sätt upplevt snöskotern som ett bekymmer; i stället har vi kunnat konstatera att den ofta är en källa till stor glädje. Vem stör jag t.ex. om jag under påskveckan åker ut till en sjö fyra fem kilometer in i skogen för att fiska och då använder snöskotern? Vem stör vi om vi tycker att det är lämpligt att ha ett skidspår och använder snöskotern för att köra upp detta skidspår? I de flesta fall stör vi inte någon. Men självfallet kan man systematisera det här till ett bekymmer. Jag har också upplevt bekymmer i vissa områden, framför allt i de fjällnära samhällena, där snöskotern är en plåga. Givetvis bör man i de fall där den blir en plåga införa restriktioner, men jag tycker att man överdriver den här debatten och utmålar det hela som om det skulle vara någonting katastrofalt, vilket det naturligtvis inte är. Låt mig i konsekvensens namn fråga: Vad har dessa människor, som nu propagerar för snöskoterns nedskrotning, för inställning till motorbåten? Personligen har jag upplevt den som ett betydligt större bekymmer, eftersom den stör mycket, mycket mer än vad snöskotern gör. Om de möjligtvis använder argumentet att den inte på samma sätt är skadlig för djurlivet, vill jag snabbt försöka ta dem ur den uppfattningen. Det är ju främst djurlivet vid sjöstränderna som råkar ut för skadegörelse när man använder motorbåt. De svallvågor som motorbåtarna driver upp river många gånger sönder redena, och det skrämmer fåglarna under häckningstid. Däremot vill jag hävda att djuren i skogen inte på något sätt är så förfärligt rädda för motorfordon. Om man ger sig till att systematiskt förfölja djur är det naturligtvis ett bekymmer, men i övrigt reagerar djuren väldigt måttligt när det gäller motorfordon. Var och en som varit ute i naturen har sett det själv. Man kan finna reden efter orre och tjäder alldeles intill skogsbilvägar där stora, dundrande lastbilar går fram dagligen. Många andra exempel kan man finna på att djuren inte är så särskilt skygga i det här avseendet. Skulle man fullfölja detta krav på förbud mot nöjeskörning med terränggående fordon, tycker jag att man i konsekvensens namn skall plocka med både motorbåtar och mopeder och mycket annat. Låt mig så, fru talman, övergå till jordbruksutskottets betänkande över motionen 1708 och övriga motioner som tar upp frågan om förbud att medföra vapen vid färd med terränggående fordon. Det betänkandet är enligt min mening inte tillfredsställande. Som tydligt har framgått av konkreta fall, som lett till rättsliga åtgärder, notiser i massmedia och brev till ansvariga myndigheter, ökar den illegala jakten i vårt land. I stor utsträckning hävdas det att denna illegala jakt bedrivs just från snöskoter. Den svenska faunan är inte vad den har varit och framför allt inte vad den borde vara. En viss ökning av några vilda djurarter har skett under senare år, främst i fråga om hjortdjur. Men alltför många arter i vår fauna är stadda på en kraftig tillbakagång. Flera står på gränsen till utrotning. Andra arter finns i ett så litet antal att de har svårigheter att fortleva om inte kraftiga åtgärder sätts in för att trygga deras fortbestånd. Det är naturligtvis inte den illegala jakten ensam som är orsaken. Många sammanhängande faktorer ligger bakom den här tillbakagången. Dock måste man ha klart för sig att om en viss djurart nått ett så litet antal att man har anledning att bekymra sig för dess fortbestånd, kan en illegal jakt men även en legal jakt, omdömeslöst bedriven, få katastrofala följder. Jag är inte ensam om den här uppfattningen. Riksdagens ledamöter har i dag fått ett brev från Svenska jägareförbundet, och jag tillåter mig, fru talman, att citera ett litet avsnitt ur det brevet: ”Svenska jägareförbundet får härmed framhålla den stora fara som de terränggående fordonen innebär, bl.a. för de stora rovdjuren.

Jakt med tekniska hjälpmedel är enligt min mening principiellt diskutabel. Vi får i dag uppleva jaktlag utrustade med kortvågsradio, som kan kommunicera med varandra på långa avstånd och som är bilburna på många gånger rikt förgrenade vägoch skogsbilvägnät. En älgs chanser att klara sig från ett sådant jaktlag är klart minimerade. Sätt sedan ett sådant jaktlag på snöskoter, t.ex. vid jakt på lodjur, och djurets chanser att klara sig är ytterst små. Sådan jakt har förekommit och kommer att inträffa igen, med den skrivning som utskottet har framlagt. Över huvud taget bär det mig emot att använda ordet jakt i detta sammanhang. Slakt är enligt min mening det ord som är mest passande. Till detta bör läggas det faktiska förhållandet att det är betydligt lättare att komma djuren inpå livet om man färdas med motorfordon. Förklaringen är enkel beträffande de djur som lokaliserar faran med sina luktorgan. Avgaserna från motorerna förtar vittringen från människan, och djuren skyggar inte nämnvärt för avgaser från förbränningsmotorer. Varför djur skyggar betydligt mindre för motorbuller än för fotsteg eller skidans lätta skrapande mot snön har jag ingen förklaring på. Men att så är fallet kan många med mig intyga. Det är, kort sagt, betydligt lättare att komma de vilda djuren inpå livet om man färdas med motorfordon. I många fall, vill jag hävda, är det tämligen lätt. I propositionen 99 förutskickar departementschefen att han har för avsikt att föreslå en skärpning av jaktstadgans bestämmelser om förvaring av vapen m.m. vid färd med snöskoter och annat motordrivet fordon. Ändringen skulle enligt departementschefen vara att jakträttsinnehavare vid färd även inom jaktområde till och från jaktpass, till skillnad mot vad nu gäller, skall förvara vapnet oladdat och i väl tillslutet fodral. Ett direkt förbud mot att medföra vapen vid färd med snöskoter finner utskottet alltför långtgående och ansluter sig därför till vad departementschefen sagt i propositionen. Jag delar inte den uppfattningen. Bestämmelsen om att man skall förvara vapen i fodral kommer att ha ytterst liten effekt, om den över huvud taget får någon effekt. Vapnet kommer under alla förhållanden att vara mycket lätt att plocka upp ur fodralet, t.o.m. när fordonet är i full gång. Även om man stannar fordonet och låter motorn gå på tomgång finns det stora möjligheter att djuret står eller sitter kvar på sin plats, och jägaren kan då lätt komma i skottillfälle. Endast ett förbud att använda snöskoter vid jakt och förbud att medföra vapen vid sådan färd kan förväntas ge en positiv effekt som är någonting att tala om. Om utskottets ledamöter i detta sammanhang förlitar sig på jägarnas goda omdöme, vill jag bara erinra om att kategorin jägare inte är någon grupp människor som moraliskt sett står över andra grupper eller vilkas omdöme höjer sig över andra människors. Därmed inte något negativt sagt om jägare som grupp — jag kan inom parentes nämna att jag själv tillhör den gruppen. Jag vill bara ha sagt att bland jägare såväl som i samhället i övrigt finns det människor vilkas omdöme klickar i vissa sammanhang och vilkas moraliska betänkligheter varierar. Den stora gruppen är naturligtvis normal i fråga om både omdöme och moral. Men ett litet fåtal som brister i detta avseende kan åsamka tillräckligt stora skador. Låt mig erinra om att det finns människor som anser det vara moraliskt försvarbart att jaga rovdjur även under tider när de är fridlysta — eller rovdjur som är helt fridlysta. Att det finns andra som delar uppfattningen att man borde införa förbud att medföra vapen framgår av remissyttrandena över rennärigssakkunnigas betänkande. Flera av remissinstanserna har förordat förbud att medföra vapen. Dit hör Svenska naturskyddsföreningen, Skogsindustrins samarbetsutskott, Sveriges fältbiologiska ungdomsförening, Västernorrlands läns jaktvårdsförening, Dalarnas jaktvårdsförbund, Svenska jägareförbundet och Gävleborgs läns jaktvårdsförening. Länsstyrelsen i Norrbottens län och länsstyrelsen i Kopparbergs län anser att jaktstadgan behöver skärpas, och domänverket har samma mening. Jag tycker att med de här tunga remissinstansernas uttalanden som bakgrund skulle det ha funnits anledning att verkligen på allvar överväga förbud att medföra vapen vid färd med terränggående fordon. Utskottet anser emellertid att det skulle vara alltför långtgående att införa ett sådant förbud. Men låt mig fråga utskottets talesman: Hur många människor i detta land är det över huvud taget som har någon som helst anledning att medföra vapen vid färd av detta slag? Ett litet fåtal finns naturligtvis. Herr Johansson i Holmgården hävdade att det finns gruvarbetare som har stugor 10—12 mil ut i ödemarken och som, om ett förbud av det här slaget infördes, skulle vara tvungna att bära sina vapen dit ut. Ja, jag ifrågasätter om det finns många som har sina fritidsstugor 10—12 mil ut i terrängen utan att det finns bilväg på närmare håll. Jag föreställer mig att det är en mycket, mycket liten minoritet. Men låt mig ställa en motfråga: Hur har de här människorna fraktat sina vapen ut förut? Det har gått bra då och det måste gå lika bra i fortsättningen att använda samma fortskaffningsmedel. Men naturligtvis kan man inte besluta ett idiotstopp för medförande av vapen — det finns några få människor som behöver ha vapen med sig. Det bör dock finnas rimliga möjligheter att utan alltför stora besvär bevilja dispens för dem som kan visa att de har ett klart behov av dessa. Om jag skall kunna ansluta mig till utskottets skrivning i den här frågan måste ni emellertid ge mig åtminstone ett enda skäl till att svensken i allmänhet skall åka omkring i vår natur på snöskoter medförande skjutvapen. Själv kan jag inte finna sådana bärande motiv, men utskottets ledamöter har kanske trängt djupare in i denna fråga än vad jag själv haft förmåga till. Låt mig ställa ytterligare en fråga till utskottets talesman. Det står i betänkandet: ”Utskottet har för sin del inte funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj:ts förslag. Enligt utskottets mening bör kunna övervägas om inte skäl finns att ytterligare skärpa jaktstadgans bestämmelser i nu förevarande avseende.” Jag har inte kunnat förstå vad utskottet egentligen menar med detta — det finns inte klart utsagt. Det synes, när man läser detta, som om det så att säga skulle ligga mitt emellan. Jag skulle skämtsamt kunna fråga: Är det meningen att man skall få ha halva bössan med sig? Dessutom vill jag ställa en fråga till herr Strömberg. Och jag kan redan nu, fru talman, säga att jag tyvärr finner mig nödsakad att rösta för reservationen i utskottsbetänkandet i vad denna avser punkten 3. Men innan jag är beredd att göra det skulle jag vilja höra en deklaration från herr Strömberg med anledning av att man i reservationens kläm hemställer om ”sådan ändring i jaktstadgan att vapen ej må medföras vid färd med terrängfordon”. Innebär det ett totalstopp? Eller menar reservanten att möjligheter skall finnas att ge dispens när behov därav föreligger? Om det senare är innebörden av skrivningen, så är jag beredd att rösta med reservationen. Slutligen vill jag säga att vad Sveriges riksdag har att ta ställning till i denna fråga helt enkelt är omtanken om de vilda djuren eller omtanken

Fru talman! Herr Johansson i Holmgården tyckte att det var förfärligt att jag reserverade mig. Ja, jag reserverade mig till förmån för en folkpartimotion. Men herr Johansson har själv en motion, nr 1717, med samma innehåll i sitt yrkande som folkpartimotionen. Hur kan herr Johansson då tycka att det är så förfärligt att jag reserverar mig till förmån för samma yrkande som herr Johansson själv hade för några veckor sedan? Jag står här i kammaren och försöker förklara varför jag har reserverat mig till förmån för min motion; herr Johansson i Holmgården förklarar varför han inte står kvar på ståndpunkter han hade den 18 oktober, när han skrev motionen. Beträffande frågan om gevären har herr Lindberg svarat mycket bättre än jag kan göra, därför skall jag lämna den frågan därhän. Jag vill betona att det aldrig i något yrkande som jag tagit del av i de motioner som väckts i detta ärende har föreslagits införande av totalförbud mot nöjesåkning med snöskoter. Däremot har det i flera yrkanden föreslagits att sådan nöjesåkning skall hänvisas till särskilda områden och särskilda leder. Sedan bad herr Lindberg mig att nämna något exempel där det kan uppstå markskador av körning med snöskotrar. Då skall jag be att få läsa upp några rader ur propositionen 99, s. 14. Där sägs om skogsstyrelsen och domänverket — som jag anser vara sakkunniga organ — följande: ”Skogsstyrelsen och domänverket anser det vara en allvarlig brist att de sakkunniga inte går in på frågans jordbruksoch skogsbruksaspekter. Den överhängande risken för skadeverkningar på skogsbruket och höstsådda grödor bör uppmärksammas. Enligt skogsstyrelsen är ett generellt förbud för trafik med motorfordon i terrängen från skoglig synpunkt klart att föredra.” Slutligen frågade herr Lindberg mig om vapnen och dispensmöjligheterna för dem. Jag vill svara att självklart skall man medge dispens. Det finns ju människor som av olika skäl måste ha vapen med sig. Vi har i motionen talat om samer, men det finns säkert också andra, t.ex. poliser och andra människor som är ute i tjänsteärenden av olika slag, och självfallet skall det finnas dispensmöjligheter för dem att ta med ett vapen.

Fru talman! Låt mig först säga att jag har litet svårt att förstå herr Lindbergs resonemang. I den första delen av herr Lindbergs anförande var det en alldeles överväldigande respekt han hade för snöskotrarna och snöskoterförarna. Det hände ingenting och kunde över huvud taget inte hända någonting i samband med snöskoterfärder. Men när herr Lindberg sedan kom till frågan om gevären och om de skulle få medföras — ja, då var riskerna alldeles enorma! Herr Lindberg ägnade en stor del av sitt anförande till att tala om den jakt som han menade ändå förekom från snöskotrarna — även om han inte ville använda benämningen jägare i sammanhanget. Jag vill minnas att det var kring utskottets skrivning herr Lindberg ställde frågan om utskottsmajoritetens mening när det gällde vapens medhavande. Vi har i princip sagt att vi inte har någonting emot en ytterligare skärpning i det förslag som det har uppgivits att Kungl. Maj:t skall framlägga. Vi har lämnat den anvisningen, men vi har inte velat vara med om ett totalförbud. Herr Lindberg gjorde ett stort nummer av att jag uppgav att det finns gruvarbetare som har sina stugor 10—15 mil ut i terrängen. Han menade att man rimligen bör kunna åka bil på någon väg. Jag förstår att herr Lindberg aldrig har varit i Kiruna och inte vet att vägen slutar där. Tyvärr är det på det sättet att många får lov att ta sig fram i terrängen. Det är klart att de har kunnat göra det förut också. Men nu kan de göra det på ett bekvämare sätt, och jag kan för min del inte missunna dem detta.

Mot den bakgrunden finns det all anledning att vara förvånad över reservationen. Jag förstår att herr Strömberg inte hörde vad jag läste upp ur vår motion. Vi säger i motionen klart ifrån att vi I att nyttotrafiken enligt lagförslaget skall lämnas opåverkad i största möjliga utsträckning och att förbudet inte är något totalförbud utan bara ett förbud mot trafik i vissa områden. Detta uttalade vi i vår motion, och det har vi sedan modifierat en aning mot den bakgrund som jag här tecknade, bl.a. med hänsyn till terrängtrafikkungörelsen.
Fru talman! Jag frågade inte herr Strömberg var skador kan uppstå eller hur de kan uppstå, utan jag frågade: Var har sådana dokumenterade skador uppstått? Jag har nämligen rätt mycket att göra med skogsbruket, och jag har ännu inte hört någon representant för skogsbruket hävda att snöskotern orsakat några stora skador på planteringarna. Och de brukar min själ kunna tala om när det är någonting som skadar planteringarna! Det är lätt att säga att skador kan uppstå, men man bör väl dokumentera i vilken omfattning de har uppstått, innan man gör något större nummer av det. Till herr Johansson i Holmgården skulle jag vilja säga att jag har varit i Kiruna och vet att vägen slutar där. Däremot vet jag inte hur många gruvarbetare i Kiruna som har sina stugor 10—12 mil ifrån väg. Jag tror fortfarande att det är ytterst få som har sina stugor så långt ute i terrängen. Herr Johansson sade att jag var inkonsekvent i mitt resonemang. Vad jag pratade om i inledningen var snöskoterns skadeverkan på naturen, på terrängen. Men jag kan också låta resonemanget innefatta skadeverkan på djurlivet. Snöskotern i sig själv förorsakar inga skador på djurlivet. Det är först när man sätter en människa på den som den kan förorsaka några skador. Jag sade i mitt anförande att det är bekymmersamt att det finns människor som systematiskt förföljer djur från snöskoter. Men det blir verkligt bekymmersamt när man sätter vapen i händerna på personer, vilkas omdöme inte sträcker sig längre än att de använder snöskotern till att ge sig ut på jakt. Det var det jag pratade om, herr Johansson. Jag finner det inte ett dugg mera konsekvent att herr Johansson som talesman för jordbruksutskottet i dag säger att vi fortfarande skall tillåta folk att köra omkring i terrängen med jaktvapen på sina fordon men att vi om någon vecka skall besluta att den som skjuter från snöskoter skall — Nr 121 fråntas sitt fordon. Jag tycker att det finns anledning att man genom ett Onsdagen den förbud mot att medföra vapen inte lockar någon in i den frestelsen. 22 november 1972

Körning i terräng Fru talman! Den debatt som hittills förts är ett bevis för hur ””ed motordrivet beklagligt det är att det dröjt så länge innan statsmakterna infört fordon bestämmelser för reglering av snöskotertrafiken. Frågan har tidigare behandlats i riksdagen, och det är bara att beklaga att regeringen inte förut haft möjlighet eller intresse att ta ett initiativ. Vi får emellertid vara tacksamma för att detta förslag nu föreligger. Denna försening gör att frågan, som jag ser det, nu måste hanteras på ett något annat sätt än vad som hade varit möjligt om regeringen varit ute i mer god tid. Det finns nu i landet 20 000—25 000 snöskotrar — uppgifterna varierar något. Avsaknaden av bestämmelser för snöskotertrafiken har medfört att det på vissa håll i landet uppstått både lokala olägenheter och olägenheter ur allmän naturvårdssynpunkt. Visserligen är vårt politiska handlingsutrymme teoretiskt helt obegränsat, men som jag ser det måste vi rent praktiskt ta hänsyn till vad som är administrativt möjligt att genomföra. Propositionen föreslår en ramlagstiftning som ger länsstyrelserna möjligheter att ingripa och reglera trafiken med snöskoter inom respektive område. Rent logiskt kan man säga att snöskotertrafik med denna lagstiftning blir i princip tillåten men att myndigheterna har möjlighet att införa restriktioner. I en rad motioner har föreslagits att man skulle gå den motsatta vägen och införa ett totalförbud mot snöskotertrafik men att myndigheterna skulle kunna ge dispens för nyttotrafik eller annan trafik som samhället inte har någon anledning att reagera mot. I den situation som vi nu hamnat i — med det stora antalet snöskotrar — har jag anslutit mig till jordbruksministerns principiella uppläggning. Jag tror nämligen att det är enda sättet att inom rimlig tid administrativt klara problemet. Det är möjligt att man, som det sagts i debatten, kunde tänka sig vissa generella dispenser. Men jag tror att det ändå skulle bli nödvändigt att medgiva enskilda dispenser, och det gör att man riskerar att få ett oändligt antal enskilda dispensärenden. Huvudparten av snöskotrarna finns i de fyra nordligaste länen. Det blev alltså länsstyrelserna i dessa län som skulle få dessa dispensärenden, och det blev för dem en kanske nära nog omöjlig uppgift att klara ärendena. Herr Strömberg sade att jordbruksutskottets ledamöter traskade patrullo bakom regeringen och var osjälvständiga. Det är ingalunda så att vi traskat patrullo bakom regeringen, utan vi har ju föreslagit en principiell förändring i förhållande till propositionsförslaget. Utskottet föreslår nämligen att lagen skall göras tidsbegränsad och gälla till utgången av år 1975. Det innebär ju en väsentlig skillnad i förhållande till Propositionen som föreslår en permanent lag enligt vilken myndigheterna skulle ha att ingripa. Om utskottets hemställan bifalles får vi sålunda en tidsbestämd lag. Bakgrunden till den föreslagna begränsningen av lagens giltighetstid är att utskottet önskar att Kungl. Maj:t under denna 147 Nr 121 treårsperiod uppmärksammar vissa ting som utskottet pekat på i sitt Onsdagen den utlåtande. Finessen med detta vill jag säga är att de olika myndigheter 22 november 1972 SOM har att handha denna lag genom tidsbegränsningen får en verklig — press på sig att se till att övervakningen och begränsningen av den snöskotertrafik man vill undvika blir effektiv. Hela tiden har myndigheterna ett latent hot över sig. För det första löper man risken att bli kritiserad och för det andra finns det när tidsperioden gått ut möjligheter för riksdag och regering att ta initiativ. Bland de saker som regeringen nu har att ta särskild hänsyn till under denna treårsperiod vill jag framhålla den aviserade terrängtrafikkungörelsen, som vi i riksdagen ännu inte vet någonting om men som vi givetvis hoppas en hel del av. I och med att det skapas vissa behörighetsregler för framförande av snöskoter och andra motordrivna terrängfordon förmodar jag att man kan komma till rätta med en del av omdömeslösheten i nöjestrafiken. Även vad utskottet har sagt om ändringar i jaktstadgan anser jag vara rätt väsentligt. Ingen av oss här i kammaren accepterar väl att jakt på vilda djur bedrivs med motorfordon. Det strider helt och hållet mot de principer vi har i detta land. I det fallet kan jag rent känslomässigt helt instämma med herr Lindberg. Att stifta lagar kan man göra, men vad som är väsentligt är att se till att man har rimliga möjligheter att kontrollera lagarnas efterlevnad. Då kan det sägas att det på de stora områden det är fråga om är ganska svårt att kontrollera huruvida vapnen är förvarade i fodral oladdade. Det kanske är lika svårt som att kontrollera huruvida man har vapen med sig eller ej. Men i princip är det redan i dag förbjudet att idka jakt från motorfordon. Med det förslag som jordbruksutskottet så småningom kommer till riksdagen med och som innebär att motorfordon som används i samband med olaga jakt kan förklaras förverkat till kronan måste detta verkligen bli det absolut återhållande momentet när det gäller att komma till rätta med denna form av s.k. jakt. Även om vi i annat fall inför en mycket rigorös och nära nog ovillkorlig bestämmelse att man inte får ha vapen med sig i en snöskoter, så är övervakningsproblemet — som jag sade förut - av praktiska skäl verkligen svårbemästrat Ytterligare en sak vill jag anföra i anslutning till det särskilda yttrande som finns fogat till utskottets betänkande, nämligen då det gäller allemansrätten. Detta är ju dock en fråga som i allra högsta grad har beröringspunkter med den allemansrätt vi har i detta land. Låt mig då till en början deklarera att jag är en vän av allemansrätten och är verkligt intresserad av att vi har sådana bestämmelser och sådan upplysning att allemansrätten i detta land i fortsättningen kommer att handhas på ett sådant sätt att vi kan behålla den. Vi vet att Sverige i det fallet är en ganska unik nation. Denna proposition tar upp frågan om att reglera snöskotertrafiken huvudsakligen från naturvårdssynpunkter, men man kan även ta upp frågan från andra synpunkter. Jag anser kanske t.o.m. att man inte kan se denna fråga isolerad, enbart från naturskyddssynpunkt. Utskottet har faktiskt presterat en skrivning, vari framhålls att ”allemansrätten inte utan vidare innebär rätt att med snöskoter eller annat motorfordon färdas i terrängen på annans mark”. Det är i och för sig bara ett konstaterande av nuvarande regler med vad som nu innefattas i gällande sedvanerätt. Men jag tror att det är utomordentligt värdefullt att utskottet har sagt detta, därför att det i vissa kretsar har blivit en glidning i fråga om allemansrättsbegreppet. Man menar att snöskotrar skulle vara jämförbara med exempelvis skidåkning. Jag vill för min del tolka utskottets skrivning så, att man inte accepterar denna glidning i praxis som har varit på väg.

Med den utveckling vi har haft här — och detta gäller inte bara snöskotertrafiken, utan även den ökade motoriserade rörligheten över huvud taget — måste samhället enligt min mening så småningom ingripa på ett eller annat sätt. Min uppfattning är att det icke är förenligt med allemansrätten att färdas med snöskoter eller annat motordrivet fordon över annans mark annat än i vissa fall — det finns ju gamla sedvaneregler som säger att man i vissa lägen har rätt att taga väg över annans mark osv. Men även om utskottet icke har gjort någon beställning i det här betänkandet, kan det tänkas komma beställningar på andra sätt.

Med detta, fru talman, vill även jag yrka bifall till utskottets hemställan och betona att betänkandet är något av en kompromiss genom att man har gjort lagen tidsbegränsad. Låt vara att alla inte är nöjda med den kompromiss som man har försökt åstadkomma, men vi har inte velat göra någonting som inte är hållbart, och vi har i största möjliga utsträckning även försökt ta hänsyn till den verklighet som råder i dag. naturvårdssynpunkterna blir tillr
Fru talman! Det är för mig inte svårt att acceptera den kompromiss som jordbruksutskottet har kommit fram till, nämligen att lagen skall vara tidsbegränsad. Även om lagen hade antagits som permanent, hade riksdagen varit suverän att föreslå en ändring om så hade ansetts ingenting som helst emot en kompromiss. Först ber jag att få säga några ord om jaktstadgan. Riksdagen har givit regeringen fullmakt att ändra denna. Jag ansåg att remissmyndigheterna hade rätt starka skäl för att man gjorde något i det här avseendet. Därför kommer jag också att ändra jaktstadgan. Jag blev en smula orolig över den förklaring herr Strömberg gav om innebörden av hans reservation. Även om regeringen själv bestämmer i fråga om jaktstadgan, är det klart att man inte vill nonchalera ett beslut som riksdagen fattar. Riksdagen skulle alltså göra ett uttalande om denna reservation bifalles. Herr Strömberg sade att det är klart, att det inte får vara något idiotstopp. Bl. a. skulle samerna självfallet få ha vapen med sig. Det gör mig litet bekymrad att vi skall ha en jaktstadga som förbjuder vapeninnehav vid färd med snöskoter men påbjuder generella undantag för stora grupper, kanske för dem som mest använder snöskoter. Jag har litet svårt att förstå att vi skall göra omfattande undantag och bevilja vidlyftiga dispenser från en jaktstadga som innebär förbud. Låt mig, fru talman, påpeka att en proposition sällan mött så mycken ovederhäftighet som denna. Det finns i vårt land ett glädjande stort naturoch miljövårdsintresse. Detta intresse har utnyttjats, och man har gjort uttalanden om detta förslag, vilka varit grovt vilseledande. Herr Strömberg sällade sig elegant till den skara av förkunnare som lämnar en ovederhäftig bild av de förslag vi lämnat.

Jordbruksministern kommer med vackra ord i sin proposition, men sedan gör han ingenting för att stoppa en ohämmad nöjeskörning. Jag vet inte riktigt vad herr Strömberg sysslar med utanför riksdagen, men jag hoppas att han inte är pedagog och undervisar några elever, för så får man ändå inte beskriva ett förhållande.

Det intressanta är att varken herr Strömberg eller andra ett ögonblick vågar tala om att man skall röra nyttotrafiken. Den får man inte reglera — den är kanske 85 procent av snöskotertrafiken. Jag anser inte alls att den skall få gå utan någon reglering, utan den skall naturligtvis också kunna bli föremål för reglering. För många människor i vårt land har dessa fordon inneburit en förbättring av levnadsförhållandena. Snöskotern har blivit ett värdefullt kommunikationsmedel, särskilt i Norrlands skogsoch lområden. Det är odiskutabelt att det för dessa människor betytt mycket att kunna få ett fordon som de kan använda den tid på året, då andra fordon inte går att använda. Vi tillsatte för rätt länge sedan en utredning om dessa frågor. Det är klart att all trafik bör regleras och så även den här trafiken. Precis som all annan trafik har också denna avigsidor. Man stör djurlivet och kan åstadkomma skador i naturen om man inte iakttar försiktighet. Jag vill inte förneka att olaga jakt och fiske har underlättats genom Nr 121 snöskotertrafiken. Häromdagen fick jag telefon från en gammal man Onsdagen den uppe i Norrbotten som sade att det nog kan vara riktigt men att 22 november 1972 snöskotern också har gjort det möjligt för övervakarna, dvs. polismännen, NRA att dyka upp i områden där man tidigare kunde bedriva olaga jakt och Körning i SERKENg fiske. Nu riskerar man, sade han, att de ”rackarna” kommer upp och tar meännötorärivet oss på bar gärning. Snöskotern har alltså bidragit till att förbättra fordon övervakningen. Nu har regeringen och jordbruksutskottet tänkt sig att länsstyrelserna skall få fullmakt att besluta om förbud och föreskrifter för trafiken. Det är ju inte så märkvärdigt eftersom länsstyrelserna ändå är våra naturvårdsmyndigheter på regional nivå. Länsstyrelserna känner också till de lokala förhållandena mycket bättre än vad vi gör från centralt håll i Stockholm. De kan anpassa föreskrifterna till de regleringsbehov som föreligger. Länsstyrelserna har också en demokratisk sammansättning av politiker. Norrbottens-Kuriren brukar inte ofta skriva vänliga ting om regeringen och mig veterligen inte om min egen person heller. Men såsom dagstidning för dessa områden har man ändå förstått vad det rör sig om. Jag skall faktiskt, fru talman, citera vad man skriver: ”Dessutom är vårt land synnerligen varierande” — det kan jag hålla med om. Snöskoterförbud i Hallands kusttrakter kan ju inte vara så alldeles angeläget. I Norrbottens-Kuriren står det vidare: ”Vad som är rimligt i mellersta Sverige kan exempelvis vara helt orimligt i Norrbotten, som ensamt är en fjärdedel av svenska kartan. Det är bäst att länsstyrelserna med närkännedom får bestämma i första hand, inte byråkraterna i Stockholm. Vanan att skära Sverige över en kam är lika inrotad som i grunden felaktig.” Allt detta enligt Norrbottens-Kuriren. Meningen är att naturvårdsverket skall ge råd och anvisningar i fråga om de restriktioner som är påkallade ur naturvårdssynpunkt. Ett sätt att beskriva propositionens brister är att säga att de tunga remissorganen — naturvårdsverket, domänverket och en del andra — har föreslagit ett generellt förbud med dispensmöjligheter. Men det sägs ingenting om att 22 remissmyndigheter har tillstyrkt just den metod som vi föreslår, nämligen en reglering som handhas av länsstyrelserna. Herr Strömberg talade om att rennäringen skulle lida stor skada av snöskotertrafiken. På det vill jag svara att Samernas riksförbund har tillstyrkt just den typen av reglering. Samernas riksförbund var för övrigt representerat i den utredning som ligger till grund för det förslaget. Man har alltså föreslagit den här typen av reglering som alltså skall handläggas av det regionala organet länsstyrelsen. I kritiken mot vårt förslag talar man alltså inte om att 22 remissmyndigheter som kan dessa frågor har tillstyrkt den här mindre byråkratiska regleringen. De länsstyrelser som kommer att handha dessa ärenden har också tillstyrkt den här metoden. Man har hela tiden utgått från vad utredningen har föreslagit och aldrig brytt sig om att berätta att regeringsförslaget på flera punkter går längre än utredningens förslag. Här föreslår vi att det skall kunna bli snöskoterförbud även gentemot markägaren. Vi för också in en möjlighet till förbud mot färd över isbelagda områden. Domänverket och naturvårdsverket har uttalat att man inte tagit tillräcklig hänsyn till skogsbru ket och jordbruket, som skulle lida skada av snöskotertrafik. Då har vi sagt att man skall också kunna införa förbud och föreskrifter till skydd för allmänna intressen av alla slag. Med det skall förstås just skogsbruk och just jordbruk. Vidare anmälde jag redan i propositionen, herr Johansson i Holmgården, att kommunikationsministern kommer att utnyttja den fullmakt som regeringen har gett honom att ändra den stadga som reglerar fordonens utrustning. Man kommer alltså med bestämmelser om terrängfordonens utrustning och beskaffenhet, behörighet att föra fordon och regler för trafik i terräng med alla slags fordon. Det är meningen att vi skall försöka att få den kungörelsen att träda i kraft i så nära anslutning till årsskiftet som möjligt. Tanken är att kungörelsen också skall infogas i de föreskrifter som behövs för tillämpningen av den föreslagna lagen om körning i terräng med motordrivet fordon. Jag menar alltså att om riksdagen bifaller utskottets förslag så bör det bli möjligt att ingripa mot olämplig snöskotertrafik redan under den instundande turists äsongen i fjällen. I samband med denna reglering kan det visa sig lämpligt att inrätta särskilda snöskoterleder där man kan framföra skoter utan olägenhet för vare sig allmänna eller enskilda intressen. Domänverket, naturvårdsverket och kommunerna kan redan nu anordna sådana leder, och jag har för avsikt att uppdra åt naturvårdsverket att noga följa denna fråga och undan för undan framlägga förslag som kan föranledas av utvecklingen. Jag sade inledningsvis, fru talman, att de som vill ha generellt förbud menar att som undantag från sådant förbud skall gälla att nyttotrafiken får man inte röra. Men det är inte så enkelt som det låter, för mellan den här nyttotrafiken som är rätt klar och lätt att avgränsa — t. och polistjänst och ända fram till former av tävlingskörning finns en bred skala där det är väldigt svårt att avgöra om det är fråga om nyttotrafik eller inte. Skogsarbetarna och många andra kategorier som använder snöskotern i sitt arbete är ju lediga lördagar och söndagar och då kanske de vill utnyttja sin skoter. Upphör då nyttotrafiken? Är det nöjesåkning då? Jag bara tar det som ett enda exempel på vad det kan bli fråga om.

Reservationen betyder alltså att man inte får lov att ingripa mot snöskotertrafik så snart den rubriceras som nyttotrafik. Det menar jag är en fullständigt otillfredsställande lösning av problemet. Jag kan inte som ansvarig för naturvården ställa mig bakom en sådan tanke att 80—90 procent av den här trafiken som är nyttotrafik inte får bli föremål för reglering. Jag menar alltså, fru talman, att den föreslagna lagen ger statsmakterna obegränsade befogenheter att ingripa effektivt mot snöskotertrafik som är olämplig från allmän synpunkt. Jag kan försäkra att om jag får hand om detta så kommer jag att utnyttja de befogenheter som riksdagen ger mig.

Fru talman! Jordbruksministern sade att en proposition sällan mött så mycken ovederhäftig kritik som denna. Jag skall för min del försöka undvika att bidra till den ovederhäftiga kritiken. Herr Krönmark sade i sitt anförande en hel del om allemansrätten, och jag vill för min del intyga att vi i vårt land har en allemansrätt som saknar motstycke i andra länder. Vi har rätt att oavsett äganderättsförhållanden få ströva omkring i skog och mark, något som förvånat många utländska besökare. Allt flera människor — även från utlandet — söker sig till våra fjäll och milsvida skogsområden, till våra stränder och till det småkuperade öppna landskapet. Många stressade människor söker sig ut till naturen för att komma från vardagens jäkt och få njuta av naturens skönhet och stillhet. Vårt relativt glest befolkade land erbjuder många möjligheter härvidlag. Det är en tillgång som vi skall vara glada över men som vi också har ett gemensamt ansvar för. Utvecklingen i fråga om snöskotertrafiken har onekligen ingett vissa bekymmer. Det är särskilt nöjeskörningen som givit upphov till åtskilliga olägenheter, särskilt i fjälltrakterna. Från många håll har omvittnats hur snöskotertrafiken ökat risken för utrotning av vissa djurarter. Den sägs ha haft inverkan på fågellivet, och fordonet har utnyttjats för tjuvskytte och illegal jakt. Tjuvfiske och renstölder har även underlättats, och renskötseln har störts. Det allvarligaste hotet riktar sig ändå mot naturen som sådan, då själva marken och markvegitationen skadas. Herr Lindberg sade visserligen att han inte hade sett några skador ute i naturen. Förhållandena är kanske inte så besvärliga i dag, men det är på grund av den snabba utvecklingen som man befarar att det skall bli mycket värre. Skogsplanteringar och odlade fält kan lätt skadas om inte snötäcket är tillräckligt tjockt. Vad som ytterligare understryker allvaret i den här frågan är de särskilda sommarskotrar för körning på barmark som håller på att konstrueras. De lätta snöskotrar som förekommer i marknaden kan också användas redan nu för körning på barmark. Det har i det här sammanhanget talats om den s.k. månbilen, en sexhjulig sommarskoter som börjar komma. Den lär vara lämplig att köra med i all slags terräng, på myrar, i sand och t.o.m. i vatten. Den kör med en hastighet av 70 km i timmen och klättringsförmågan skall vara 45 grader. Det är klart att man befarar att sådana fordon ute i markerna kan vålla stora skador på myrar, åsar, hagar och ängar. Då har jag ändå inte nämnt det buller och andra störningar som irriterar både djur och människor genom den ständigt ökade trafiken med terränggående fordon. Propositionen ser jag för min del som ett tecken på att regeringen inte vill åse en ohämmad utveckling i fråga om motorfordonstrafik kors och tvärs i vår natur. Man har insett faran och vill föreskriva förbud eller meddela föreskrifter för körningen, om den kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Jag är dock rädd för att dessa undantag blir ganska restriktiva och ej förmår hejda en icke Önskvärd utveckling. Vi har därför i motionen 1716 i stället föreslagit ett allmänt förbud för körning med snöskoter eller annat terränggående motorfordon men med undantag för vissa yrkesgrupper och med upplåtande av områden och körleder där sådana kan anses påkallade. Utskottet har tydligen med stort allvar behandlat propositionen och motionerna i anslutning härtill. Man säger också i betänkandet att den snabba utvecklingen av antalet terrängfordon gör det nödvändigt att ingripa med kraft för att hindra en invasion i ömtåliga trakter och för att komma till rätta med förekommande missbruk. Det är precis det som motionärerna vill, men medan vi vill ha förbud med vissa undantag, så vill utskottet i enlighet med propositionen ha fri körning men med möjligheter till lokala förbud. Man kan alltid diskutera framkomstvägarna och effekten av det ena eller det andra. Jag anser dock mycket bestämt att allemansrätten inte skall innebära en ofrånkomlig rätt att på land färdas med motordrivet fordon utanför vägnätet, och jag är glad att utskottet synes dela den uppfattningen. Men skall man uppnå förståelse och respekt för detta, så räcker det inte med lokala förbud. Överallt torde det finnas värdefulla terrängavsnitt som man vill göra undantag för, och vi skulle då få en hel flora av förbudsskyltar för att kunna skydda dessa områden. Med särskilda körleder blir det bättre klarlagt var man får och inte får färdas med skotrar och andra terränggående fordon. Herr Johansson i Holmgården ömmade för befolkningen i fjälltrakterna. De bör ha förmånen att kunna ta skotern och köra ut i naturen, ansåg han, och det bör enligt min mening gå för sig i anvisade leder och terrängavsnitt. Nu vill utskottsmajoriteten medge en försöksverksamhet i tre år enligt propositionens riktlinjer. Förslaget får väl ses som en kompromiss. Den snabba ökningen av antalet snöskotrar gör att jag tror att det vore olyckligt med denna försöksperiod. Det är nog bättre att redan nu gå in för förbud men gärna vara generös med dispenser för nyttooch lokalt betingad trafik samt upplåtande av leder. Helt naturligt skall också nyttotrafiken regleras så att inte den heller får ohämmat gå fram var som helst. Jag hade egentligen tänkt yrka bifall till vår motion nr 1716, som innehåller det jag nu har sagt, men då varken vi motionärer eller utskottet har utformat någon lagtext i enlighet med detta, så går det inte av formella skäl. I reservationen yrkas att riksdagen skall hemställa hos Kungl. Maj:t om förslag till lag i överensstämmelse med bl.a. de riktlinjer vi angivit i vår motion. Då det synes vara enda utvägen att få våra krav tillgodosedda, ber jag att få yrka bifall till reservationens hemställan i punkten 1. I motionen 1716 hade vi också föreslagit förbud mot transport av jaktvapen vid färd med terrängfordon. Samma yrkande återfinns i andra motioner, och herr Lindberg har pratat mycket varmt och ingående för detta förslag. Den ändring av jaktstadgan som enligt utskottet och departementschefen skall komma tror jag inte kommer att minska den olaga jakten från snöskoter. Även om vapnet måste förvaras oladdat och i väl tillslutet fodral vid färd inom jaktområdet till och från jaktpass, blir det säkerligen svårt att bevisa överträdelser. Spårning med motorfordon torde även fortsättningsvis förekomma, och när villebrådet väl är uttröttat, hinner jägaren fullfölja sina avsikter trots att vapnet ligger i fodral. Det är också svårt att beivra överträdelser. Nej, en skärpning måste komma till stånd. Utskottet anser att man bör överväga en ytterligare skärpning av jaktstadgans bestämmelser härvidlag men vill inte gå så långt som till ett regelrätt förbud. Skall man komma till rätta med de rådande missförhållandena, som troligtvis kommer att förvärras om utskottsmajoritetens förslag i övrigt vinner kammarens bifall, så måste enligt min mening förbud mot medförande av vapen vid färd med terrängfordon införas. Dispens från förbud skall naturligtvis kunna ges till personer som har behov av att medföra vapen, men även för dessa undantag bör gälla att vapnet skall förvaras i fodral.

Fru talman! Det vore egentligen oriktigt att påstå att inte departementschefen har gjort ett ganska hyggligt arbete och att inte utskottet har gjort en kompromiss, som underlättar den här frågans behandling i framtiden. Utskottets skrivning är ganska stark, och jag litar på jordbruksministerns allmänna attityd: att han med kraft skall ta itu med dessa frågor. Men, herr jordbruksminister, man vet inte hur den jordbruksminister ser ut som kommer efter nästa val. Det är inte säkert att jag kan lita lika mycket på honom som på vår nuvarande jordbruksminister när det gäller den här frågan. Därför kan man alltså diskutera huruvida föreliggande förslag håller eller inte. Jag vill också säga att utskottet bemödat sig om att försöka avvärja den miljöfara som snöskotrarna innebär — samtidigt som utskottet försöker tillfredsställa människornas och samhällets behov av att utnyttja nya tekniska hjälpmedel, som otvivelaktigt är till fördel för de människor som bor i dessa bygder. Jag är emellertid inte lika övertygad som utskottet om att man klarar den här situationen på det föreslagna sättet. Vi har satt oss i en besvärlig situation, därför att vi inte från början har förutsett snöskoterns negativa effekter. Vi skulle alltså ha tagit upp de här problemen för många år sedan. Jag är själv i allmänhet mycket negativ till generella förbud, men om ett användande av tekniska fordon synes medföra att man skadar naturen och ger mindre möjlighet för de många människorna att utnyttja den finns ingen annan utväg än att anta skärpta bestämmelser. Redan om det finns 20 000-25 000 skotrar är ett dispensförfarande besvärligt, det erkänner jag. Men hurdant är förhållandet om tre år? Om man då upptäcker att vi i det här landet har 40 000 eller 50 000 snöskotrar är svårigheterna ännu större att genomföra ett generellt förbud. Jag vill se den länsstyrelse, ja t.o.m. den riksdag, som går emot en opinion i den här frågan, om snöskoterkörning blir mer eller mindre en folkrörelse och människor kanske använder snöskotrarna till sådant som de egentligen inte skall användas till. Jag håller med herr Hjorth om att vi har att vänta tekniskt nya transportmedel, som kan bli en ytterst stor fara för vår natur. Jag har själv suttit i en amfibievagn eller månvagn eller vad man vill kalla dem — och jag vet hur man kan fara med den över både vatten och fjäll.

Jag tror inte det är möjligt att ändra kammarens uppfattning i denna fråga och få den att bifalla reservationen. Mitt hopp står nu till jordbruksministerns kraftfulla uppföljning av frågan men också till kommunikationsministern. Jag hoppas att vi redan till nästa års riksdag får bestämmelser som gör det möjligt att begränsa användningen av detta fordon. Inte minst nödvändigt är det att göra någonting åt ljuddämparna. Bara några ord sedan om jaktvapen. Det är väl alldeles klart att med det beslut som kammaren troligen kommer att fatta kommer vi snart inte att ha några järvar kvar här i landet. Vargen är borta. Skjutningen av en del av vargarna har gått till på det enkla viset att två gossar har suttit på var sin snöskoter med en walkie-talkie. Så har man sett vargspåret, man har följt det i bergmassiven och sett var det gått ut, och på ett dygn har man kunnat ta hand om den vargen. Likadant är det med järven. I synnerhet på vårarna kan man omärkligt smyga sig an ända fram till järvlyan, ta rätt på ungarna och göra slut på det sista vilt som finns av detta slag. Snöskotern är alltså ett medel, antingen man har jaktvapen med sig eller inte. Våra sista vilddjur av denna art kommer att försvinna. Vi kommer att lägga ned dem på snöskoterns altare, den saken är klar. Vissa andra djur, såsom älgar, kan vänja sig vid motorfordon. Men just därför skulle jag vilja förorda herr Lindbergs förslag i en motion att jaktvapen över huvud taget inte får medföras. Jag kan inte inse varför man behöver göra det. Jakten är numera en fritidssysselsättning, en rekreation; den bedrivs sällan av människan för att överleva. Då tycker jag inte heller att man skall medföra jaktvapen på snöskoter. Därför vill jag yrka bifall till den delen i den reservation som är fogad vid betänkandet. I övrigt hoppas jag, som sagt, på båda herrar statsråds initiativ i denna fråga.
Fru talman! Jag är väldigt förvånad över att man inte har tagit upp frågan om rätten att ha med vapen i bil. Tjuvjakt från bil förekommer i rätt stor omfattning, men eftersom bilen är vanligare även i dessa delar av landet är det tydligen inte lika angeläget att plocka bort rätten att medföra vapen i bil. Både herr Lindberg och herr Lothigius talade om att tjuvjakten florerar. Det är möjligt att den gör det. Men skulle den försvinna för att man tar ifrån vederbörande rätten att ha med vapen på skotern? Det finns ingen anledning att tro det. Man måste skydda sig från insyn när man tjuvjagar, och det gör man givetvis också om man har vapen med sig. Det förekommer stora överdrifter i diskussionen om denna fråga. Jag är medveten om problemen, men de finns över hela landet och gäller inte bara dem som färdas med skoter.
Fru talman! När det gäller snöskotrar och skjutvapen är det på det sättet att kontrollen över dem blir mycket enklare, om man bara behöver se efter att något jaktvapen icke är med — dvs. om ingen får föra med sig något jaktvapen utan att ha dispens för detta. Att jämföra snöskotern med bilen tycker jag är ganska långsökt, eftersom det här ju är en praktisk fråga. Bilen måste vi använda över hela vårt land för att förflytta oss i olika sammanhang, och det är förbjudet att skjuta från bil — även om man tyvärr gör det på vissa områden, inte minst på de nya skogsvägarna i södra Sverige.

Fru talman! Utskottets hemställan har presenterats som en kompromiss. Det finns kompromisser av många slag. I detta fall är det motionärerna som har fått betala kompromissens pris. Hur starkt utskottet än skriver om farorna med terrängfordonen, blir följden ändå att utvecklingen nu släpps lös utan verklig kontroll. Jag tror att det är ett ödesdigert ställningstagande. Det är nu restriktioner borde ha införts. Det är nu man borde ha tagit kontroll över läget och framtidsutvecklingen. Om tre år har fordonen i trafik ökat betydligt. Det är då svårare att skaffa sig grepp om läget både praktiskt och politiskt. Situationen på bilismens område bekräftar detta. Ett ingripande nu hade hindrat spridning av terrängfordonen till Sydoch Mellansveriges skogsområden, där riskerna i och för sig är större än i övre Norrland. Ett ingripande nu hade hindrat terrängfordonen att bli en miljöfara och varit en garanti för den minoritet för vilken skotern fyller ett angeläget trafikbehov. Sannolikt är det också en illusion att förlita sig på lokala och regionala restriktioner. Vi ser ju alla hur länsstyrelser och kommuner misslyckats med att ta itu med de motordrivna småbåtarna vid kuststränder och i smärre inlandsvatten. Det är för övrigt alltid svårare att motverka en miljöfara med oenhetliga och ofullständiga lokala bestämmelser än med beslutsamma generella åtgärder på riksplanet. Jag fruktar att utskottet genom den s.k. kompromissen försuttit ett tillfälle som aldrig återkommer i samma gynnsamma form. Som motionär vill jag inte ta ansvar för det. I avsaknad av en kommunistisk reservation yrkar jag bifall till vpk-motionen 1718. Efter bl.a. Svenska jägareförbundets brev till riksdagen i dag har mina sista betänkligheter försvunnit när det gäller förbud att medföra vapen på skoter. Det är bra att det från jägarhåll sker ett så beslutsamt ställningstagande mot den hetsjakt och det tjuvskytte som är ett brott mot både lag och natur och en styggelse för en ansvarsmedveten jaktvårdssyn.

Fru talman! Jag skall omedelbart knyta an till vad herr Svensson i Malmö slutade med. Det är i och för sig inte alls egendomligt att Svenska jägareförbundet tar upp de här frågorna — tyvärr kanske litet sent; skrivelsen borde ha kommit in till departementschefen tidigare — av den anledningen att viltvård och hänsyn till djurliv, naturvård och liknande ingår i Svenska jägareförbundets uppgifter. Jag läste också med stort intresse den skrivelse från Svenska jägarförbundet som i dag hamnade i mitt postfack, och det är med anledning av den jag har begärt ordet. Jag kan i stor utsträckning ansluta mig till utskottets skrivning. Jag kan också säga liksom herr Lothigius, att vi litar på jordbruksministern i detta fall, litar på att intentionerna fullföljes, eftersom problemet är stort. I detta sammanhang skall jag uttala min Överraskning över att allemansrätten har kommit så på glid att man anser att terränggående fordon på annans mark omfattas av allemansrätten. Nu tycks det vara så, och då är det kanske nödvändigt att på ett eller annat sätt reglera denna fråga. Det är för närvarande snöskotern vi talar om. Vi kan med teknikens framsteg kanske få andra terränggående fordon — det gäller inte enbart motorbåtarna vid våra kuster, som också är ett stort problem, utan även andra fortskaffningsmedel — som gör att vi måste fundera på om vi skall kunna behålla vår gamla tjusiga allemansrätt utan paragrafer. Jag tillhör dem som sätter mycket stort värde på denna rätt och hoppas att den inte skall behöva bli paragrafbunden — Sverige är för närvarande det enda land som har undgått detta. Men jag är väl medveten om hur svårt det är att få folk att förstå vad allemansrätten innebär, vad man får göra och vad man inte får göra.

Men det var i samband med den blivande ändringen i jaktstadgan som jag ämnade säga några ord. Jag tror att det är riktigt att man måste ta i hårdare då det gäller vapen på terränggående fordon. Därmed är inte sagt att man inte skall ha möjlighet att medföra vapen efter dispens. Den dispensen måste självfallet, som jordbruksministern nämnde, inte ges åt stora grupper, utan det måste vara en individuell dispens, och den borde kunna klaras utan alltför stort bekymmer. När man tar itu med jaktstadgans revidering är det två synpunkter som man måste ha klart för sig. Den ena är att vi inte skall lagstifta på ett sådant sätt att kontrollen blir så gott som omöjlig; vi måste försöka få lagar som går att kontrollera. Vi måste också få lagar som accepteras av rättsmedvetandet. Om vi alltför hårt skärper vår lagstiftning då det gäller transport av vapen på fordon som går på väg, riskerar vi att kontrollen blir så gott som omöjlig och att folk inte accepterar lagen — tyvärr finns det sådana lagar. Då stiftar vi en lag som jag tror skulle vara farlig för det fortsatta rättsmedvetandet beträffande andra lagar. Men om jordbruksministern tänker efter, tror jag att han finner att det ligger mycket i vad Svenska jägareförbundet har anfört i sin skrivelse. I avvaktan på att vi får en närmare redogörelse för vad en ändring i jaktstadgan — eventuellt jaktlagen — skall innebära, har departementschefen i sin proposition och även utskottet tagit upp frågan i ganska korta ordalag. För att själv ge en meningsyttring till känna i det här fallet kan jag ansluta mig till dem som yrkat bifall till reservationen i vad denna avser punkten 3, men i övrigt ansluter jag mig till utskottets skrivning. Jag förutsätter då att punkten 3 i reservationen självfallet innebär möjligheter till dispens.

Fru talman! Vi är tydligen rörande överens om att snöskotertrafiken behöver regleras på något sätt. Den utgör ett problem i våra marker, särskilt när man åker fram vårdslöst. Dessutom är det ju så att motorbullret givetvis också kan försämra trivseln i en i övrigt rofylld natur. Det här med olovlig jakt är ju en fråga för sig, och olovlig jakt kan man bedriva från alla slags fordon. Nu blir den frågan föremål för särskild behandling, och vi får väl invänta denna. Men jag har begärt ordet — och jag skall fatta mig kort — bara därför att jag finner att debatten i denna fråga här i dag, liksom fallet ofta är med debatten utanför det här rummet, blir alltför onyanserad. Man kan ju ändå inte bortse från att snöskotern har blivit ett plusvärde i livet för många människor i glesbygderna. Förutom vad snöskotern betytt för den påvisbara nyttotrafiken har den inneburit helt nya kontaktmöjligheter för människor i glesbygden. Man har också exempelvis möjlighet att på fritid nå skärgårdsområden och fritidsanläggningar. Så är förhållandet framför allt i Norrlands kustland. De sakkunniga har med rätta påpekat att det är svårt att dra gränser mellan vad som är nyttotrafik och vad som är förbjuden nöjestrafik. Enligt min mening bör man då naturligen avstå från ett generellt förbud mot skotertrafik och därmed också från ett alltför omfattande regleringskrångel. Jag anser att utskottets betänkande är väl avvägt. Länsstyrelserna borde vara väl skickade att bedöma när selektiva förbud eller föreskrifter kan vara påkallade ur naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt. Dessutom innebär utskottsbetänkandet, som här vid upprepade tillfällen har framhållits, att lagen är tidsbegränsad till tre år. Riksdagen har alltså möjligheter att redan 1975 ta ställning till huruvida några nya regleringar på området kan vara motiverade. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! En aspekt som jag tror inte har kommit fram här är risken för olyckshändelser. Vi har numera skotrar som kan köra med en hastighet av 100 kilometer i timmen, och vi har förare som inte är lämpade att köra motorfordon med den hastigheten i någon som helst terräng. Förr eller senare kommer det att inträffa allvarliga olyckshändelser med skotrar. Den frågan togs upp i utskottet vid den långa debatt vi där hade om det nya lagförslaget.

Den skrivning som av utskottets 15 ledamöter enades om efter mycket långa diskussioner gäller för övrigt bara den ena halvan av problemet. Det har redan betonats här i debatten. Den andra halvan, nämligen frågan om skotrarnas kännetecken och kraven på skotrarna och på skoterförarna, kommer att behandlas i en särskild proposition. När den propositionen läggs fram såvitt jag vet är det kommunikationsdepartementet som kommer att lägga fram den finns det bättre möjligheter för oss att bedöma skotertrafiken i dess helhet, inte bara den halva som vi hittills har tagit ställning till. Då har vi också bättre möjligheter att ta definitiv ställning till hela problemet. Detta är emellertid inte det enda skälet till att vårt lagförslag till skillnad från Kungl. Maj:ts förslag är tidsbegränsat. Det finns ocks skäl, bl.a. den snabba ökningen av antalet skotrar. Det är lätt att få en vision av hur förhållandena på många håll kommer att bli outhärdliga, om antalet skotrar ökar kraftigt. Och om de gör det, så måste det vara ett intresse också för skoterägare att vi får några restriktioner, så att inte förhållandena blir outhärdliga för alla. Genom att utskottet har tillagt att lagen gäller endast till utgången av år 1975 har det gillrats en giljotin för skotrarna, och under tiden har vi möjligheter att bedöma hela frågekomplexet och att eventuellt ta ställning till ett generellt förbud. På tre år kan konsekvenserna rimligen inte bli sådana att det blir omöjligt att hejda en utveckling som inte är önskvärd. Allemansrätten, som herr Hamrin har farhågor för, diskuterades också utförligt i utskottet, och det var då en allmän mening att allemansrätten är så värdefull att vi snart sagt till varje pris måste slå vakt om den. Allemansrätten härrör sig ju från det gamla bondesamhällets tid, alltså från tiden före plaståldern, engångsglasen och motortrafiken, och det är självklart att den rätten inte kan tåla hur stora påfrestningar som helst. Den måste på något sätt begränsas. Det har vi ju också sagt i betänkandet. Utskottet skriver på s. 6: ”Utskottet anser dock att allemansrätten inte utan vidare innebär rätt att med snöskoter eller annat motorfordon färdas i terrängen på annans mark.” Även den frågan lämnas sålunda öppen för vidare behandling. Som flera talare redan påpekat har dessutom länsstyrelserna alla möjligheter att inskränka skotertrafiken och att t.o.m. totalförbjuda den, om detta skulle visa sig nödvändigt. Från flera synpunkter är detta att föredra framför ett generellt förbud. Länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen det är framför allt dem det gäller har bättre möjligheter att överblicka var förbuden bör sättas in och var det bör finnas restriktioner. De står också under opinionstryck både från Man får hoppas att det trycket kommer att utövas i en riktning som är välgörande. För min del tyckte jag också att det var olustigt att vi skulle ta ställning till ett förbud som i stort sett blir geografiskt begränsat. Det har alltför många gånger hänt att stockholmare och skåningar bestämt vad norrbottningar får göra och inte göra. Också den synpunkten bör väga något. Det är bättre att de fyra nordligaste länsstyrelserna får avgöra denna fråga för befolkningen i dessa län än att vi utfärdar ett generellt förbud för hela landet. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag hade inte tänkt ta till orda i det här ärendet, men jag vill kommentera uttolkningen av den s.k. allemansrätten och den kategoriklyvning man kan spåra i detta sammanhang.

Man sätter upp stängsel för vägarna.

Samtidigt borde vi lära bolagen att de måste visa hänsyn. Jag blev litet rädd när den förste talaren var beredd att medge undantag för samerna. Det finns ingen anledning att medge undantag för någon grupp. Om jag fattade jordbruksministern rätt var han beredd att beakta alla de synpunkter som har kommit fram i detta sammanhang, och han skulle utnyttja de möjligheter som jaktstadgan ger honom. Jag är också litet rädd för att man även här skall få in tävlingsraseriet. Nog är det ett ingrepp i naturen mot både fauna och flora att anordna de tävlingar som vi vid olika tillfällen får bevittna. Det har talats om att vi bör ha ett trafikskyddsverk, men samtidigt öppnar man möjligheter för dessa biltävlingar som är ett ont — inte minst för ungdomen är de ganska allvarliga. Vi har fått in eländet på våra sjöar och vattendrag i form av båttävlingar. Vi borde göra klart för oss att vi inte bör ha sådana tävlingar. Vi har t.o.m. tävlingar i pimpling där det gäller att ta upp så mycket fisk som möjligt. Om vi i detta sammanhang kunde rensa bort allt detta vore det mycket tacknämligt. Bullret i naturen måste vi naturligtvis på något sätt komma till rätta med. Jag såg helt nyligen i en tidning att ett mycket fint jaktsällskap, vars medlemmar jag förutsätter hade en viss utbildning, var ute och sköt älg. Man tillämpade den gamla klappjakten. När vi nu skall ta itu med det bullerproblem som blir en följd av snöskotertrafiken bör vi rensa bort alla dessa tokerier. Nog kan man bli förbittrad över smattret från bilar ute i terrängen. Men än värre är ljudet från en klappjakt med alla dessa bleckburkar och annat. En klappjakt där det sitter en jägare på en stol ute i naturen och väntar på villebrådet är för resten inte jakt, utan det är slakt — precis på samma sätt som jakt från snöskoter är det. Jag skulle vilja vädja till jordbruksministern, som jag vet har sinne för det hela, att slå vakt om allmänhetens intressen. Allmänheten saknar de möjligheter och rättigheter som vi som äger en bit mark ändå har. Ta bort alla dessa förbudsskyltar som sätts upp i tid och otid! Ta bort bolagens alla avstängningar av gamla bygdevägar! Gör klart för bolagen att om de gör det omöjligt för människorna att ta sig ut i terrängen med bil, så kommer samhället att med samma stängsel förhindra bolagen att komma från t.ex. gamla flottleder och upp på allmän väg med sina transporter. ttet får de lära sig — jag höll nästan på att säga — att veta hut. Var rädd om allemansrätten! Släpp inte juristerna på denna sak, utan försök bevara någonting av det ursprungliga! Låt oss inte genom juridiska tolkningar bit för bit och ganska omärkligt nagga på allemansrätten. Herr Lindbergs anförande om jakt m.m. var oerhört tilltalande. Oavsett resultatet av omröstningen i kammaren förutsätter jag att en klok, kunnig och för naturvård intresserad jordbruksminister kommer att beakta dessa synpunkter och skapa möjligheter för att det hela skall fungera på ett gott och riktigt sätt.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 59 behandlas bl.a. frågan om vem som skall bestrida kostnaderna för kilometerräknarna vid den övergång till kilometerbeskattning som 1971 års riksdag fattade principbeslut om. Principbeslutet innebar att övergång till kilometerbeskattning skall ske för brännoljedrivna motorfordon fr.o.m. den 1 januari 1974 och att dessförinnan kilometerräknare skall vara inmonterade i berörda fordon. Frågan om vem som skall bestrida kostnaderna för kilometerräknare var föremål för behandling i riksdagen redan 1971 i samband med principbeslutet. Skatteutskottet uttalade då bl.a. att man förutsatte att bilskatteutredningen i sitt slutbetänkande skulle ta ställning till frågan hur övergångskostnaderna skulle bestridas. Så har också skett, och i propositionen 115, som ligger till grund för det utskottsbetänkande som nu behandlas, har lämnats en utförlig redovisning av utredningsmajoritetens, reservanternas och remissinstansernas uppfattningar i frågan. Av denna redovisning framgår att uppfattningarna i frågan är delade. Fem av remissinstanserna slöt upp kring utredningsmajoritetens förslag, innebärande att fordonsägarna skulle stå för kostnaderna, medan 14 remissinstanser gav sitt stöd för den uppfattning som framkom i den till utredningen fogade reservationen att kostnadsansvaret skulle ligga på staten. Trots detta följde regeringen i sin framlagda proposition den uppfattning som innebär att kostnadsansvaret lägges på fordonsägarna. Även i skatteutskottet har meningarna varit delade i denna fråga. I den till utskottsbetänkandet fogade reservationen 1 har vi reservanter yrkat avslag på propositionen i vad avser bestridande av kostnaderna för kilometerräknarapparaturen, och med anledning av motionen 1744 begär vi förslag till 1973 års riksdag i denna fråga i enlighet med de synpunkter som framförts i reservationen. Av rent praktiska skäl anser jag, vilket också framhålles i reservationen 1, att staten bör stå för kostnaderna för kilometerräknarna. Skall kostnadsansvaret läggas på fordonsägarna blir de berörda speciellt hårt belastade vid övergången till kilometerbeskattning. Dels blir monteringskostnaderna väsentligt mycket större vid montering på en använd bil än vad kostnaderna blir om montering kan ske i samband med tillverkning, dels kommer fordonsägarna att vidkännas förluster genom att motorfordonen tas ur drift den tid som åtgår för montering av mätarna. Enligt min uppfattning är det inte rimligt att på detta sätt belasta en grupp, som vid övergången till ett nytt bilskattesystem är fordonsägare, med en högre kostnad än vad man tar ut både före och efter övergångstillfället. Jag anser, herr talman, att staten under alla förhållanden bör bära denna del av kostnaderna.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

Herr talman! Den del av Kungl. Maj en omfördelning av fordonsskatten inom ramen för ett totalt sett oförändrat skatteuttag har inte varit kontroversiell vid behandlingen i statsutskottet. Däremot har rått delade meningar om Kungl. Maj:ts förslag att de s.k. kilometerräknarna skall betalas av fordonsägarna. Regeringspartiets utskottsledamöter har i denna delfråga ställt sig bakom departementschefen, medan de tre oppositionspartiernas samtliga representanter förenat sig om den till betänkandet fogade reservationen 1, till vilken jag i likhet med herr Josefson i Arrie ber att få yrka bifall. Jag skall nu, herr talman, kortfattat motivera detta ställningstagande. Redan i principbetänkandet ”Kilometerbeskattning” som bilskatteutredningen presenterade år 1970 gjordes ett försök att något så när precisera kostnaden för den erforderliga tekniska apparaturen och dess montering i fordonet. Då bilskatteutredningen under våren 1972 förberedde slutbetänkandets avlämnande till finansministern stod det klart, att kostnaderna skulle bli betydligt högre än man räknat med två år tidigare, och åtminstone de borgerliga ledamöterna i utredningen ansåg sig kunna utgå ifrån att ytterligare kostnadsstegringar vore att vänta. Under dessa två år hade nämligen priset stigit med inte mindre än ca 45 procent. Av propositionen framgår nu att priset har ökat med ytterligare drygt 20 procent sedan i våras — vartill kommer moms och enligt finansministern även räntor. Detta föranleder mig att till statsutskottets ärade ordförande — eller varför inte till finansministern själv, som hedrar den till trängseln fyllda kammaren med sin närvaro — rikta en direkt fråga: Hur mycket beräknas fordonsägaren därutöver behöva betala för inmonteringen av apparaterna och enligt vilka principer skall den prissättningen äga rum?

Denna principiella uppfattning ansågs ha så mycket mer fog för sig som samhällets organ i delvis liknande fall — t.ex. i fråga om en telefonapparat, som dock ger abonnenten en önskad service — vid behov underhåller och reparerar kostnadsfritt. Majoritetens argumentering för att övervältra kostnaderna på fordonsschefen beklagligtvis också har gjort till sin, är ägarna, vilken departemen enligt min uppfattning ganska torftig. Som exempel kan nämnas att man uppger den s.k. transportstatistiken vara av oskattbart värde för bl.a. taxinäringen, något som Taxiförbundet självt envist vägrat att inse, och att det nya systemets effektivitet skulle resultera i lägre skattesatser. Tro det den som vill! Herr talman! Detta om den reservation som avgavs inom bilskatteutredningen. Reservanterna i skatteutskottet har naturligtvis i allt entligt grundat också sin ståndpunkt på nyssnämnda resonemang. Vi har för det första reagerat mot kostnaderna, om vilka vi egentligen ingenting vet med säkerhet mer än att fordonsägarna måste betala en högre summa än formuleringarna på s. 22 i propositionen ger ett intryck av. Vi har för det andra reagerat mot det principiellt orimliga i att ett fiskaliskt instrument skall betalas av den skattskyldige, vilket inte endast vore en helt omotiverad ändring i jämförelse med nuläget utan också en ny princip för det svenska uppbördssystemet. Den nuvarande brännoljeskattekontrollen, som drar stora kostnader, går ju över den allmänna budgeten. Vi har för det tredje, herr talman, reagerat mot att fordonsägarna, såvitt framgår av propositionen, skall ta hela det stora kostnadsansvar som kan visa sig vara förenat med reparationskostnader, utbyte av apparater och inte minst med det körförbud som kommer att råda då kilometerräknaren inte fungerar. Man har som vanligt en känsla av att regeringen har formulerat sitt förslag enbart med hänsyn till de stora bolagen som kan förmodas tåla dessa bördor, medan den lille mannen helt lämnas åt sitt öde. Herr talman! Realbehandlingen i skatteutskottet av denna proposition tog 25 minuter. Jag yrkade på att utskottet skulle ta del av de olika kommersiella avtal som omnämns i propositionen, eftersom jag förmodade att de skulle kunna ge en del kompletterande och för bedömning av ärendet viktiga upplysningar. Till min förvåning visade majoriteten dock inget intresse för dessa avtal utan förklarade sig så gott som genast beredd att godtaga finansministerns proposition. ”Vi vet för litet om det här för att kunna göra någon ändring”, yttrade någon, och därmed var saken klar. Genom utskottets sekreterare har jag fått ta del av avtalen i efterhand. Huruvida de övriga ledamöterna känner till vad som står i dem, vet jag inte, Detta avtal mellan å ena sidan staten och å andra sidan staten saknar emellertid ingalunda intresse, vilket jag påpekade redan den 17 december förra året i en liten debatt med skatteutskottets ärade herr ordförande, då riksdagen stod i begrepp att fatta principbeslutet om övergång till kilometerskatt. Jag tillät mig den gången bl a. att till kammarens protokoll notera att departementschefen i sin proposition 153 klart hade understrukit nödvändigheten av att höga krav ställs på den tekniska utrustningens kvalitet, att komplikationer dock inte kunde uteslutas och att jag därför fann det angeläget med en redogörelse för avtalen. Herr Brandt meddelade helt kort att han på grund av sjukdom inte deltagit i utskottsbehandlingen och därför inte kände till avtalen men att han vore informerad om att det rörde sig om helt vanliga affärsavtal som ej föranledde någon anmärkning. Från den utgångspunkten kan jag delvis om ändå inte helt förstå herr Brandt. Vi har i dag ingen anledning att diskutera avtalens kommersiella aspekter eller det monopoltänkande som enligt mitt förmenande skymtar i bakgrunden och som för mig är något olustigt. Vi får kanske anledning att dryfta den sidan av saken längre fram, men låt oss tills vidare hoppas att vi slipper. Däremot har vi anledning att undersöka de bestämmelser i avtalen, som kan få betydelse för tredje man, dvs. i detta fall fordonsägarna. Vi kan då konstatera att vi inte vet något över huvud taget om vilka skyldigheter som åvilar det privata företag, som med betydande statligt stöd skall tillverka kilometerräknarna. Därav drar jag den slutsatsen, och jag vöre tacksam om utskottets ordförande vill respektive kan bekräfta den, att fordonsägarna inte kommer att i något avseende bli beroende av hur denne leverantör fullgör respektive åsidosätter sina förpliktelser. Kontraktet mellan kilometerskattenämnden och Svenska utvecklingsbolaget av den 15 april stadgar att det sistnämnda under viss tid skall tillhandahålla apparaten på den svenska marknaden, och en speciell paragraf slår fast att Utvecklingsbolaget skall marknadsföra den ”på ändamålsenligt sätt”. Vad därmed närmare skall förstås framgår inte alldeles klart av texten. Kontrahenterna har också enats om att Utvecklingsbolaget skall se till att reservdelar, utbytesenheter och underhållsresurser skall finnas i erforderlig omfattning tillgängliga fr.o.m. senast den 15 augusti i år. Dessa bestämmelser, tolkningen av dem och deras efterlevnad kommer enligt min mening att bli av den allra största betydelse för den skattebetalande bilägaren. Det är därför inte alls likgiltigt för honom hur marknadsföringen sker. Vad menas då, herr Brandt, med ”ändamålsenlig” i detta sammanhang? Propositionen anger att apparaturen kommer att distribueras till fordonsägarna enligt ett mellan kilometerskattenämnden och Utvecklingsbolaget avtalat system. Går man nu till avtalet för att ta reda på hur detta system ser ut, blir man något konfunderad. I ett avtal dagtecknat 27 juni 1972 sägs i § 1 att Utvecklingsbolaget distribuerar kilometerräknarsatserna enligt en särskild leveransplan till fordonsägarna. I § 2 talas om att monteringsanvisningarna skall tillställas av kilometerskattenämnden godkända företag och i § 3 stadgas att Utvecklingsbolaget samtidigt därmed skall lämna de godkända verkstäderna upplysningar om beställningsförfarandet. Detta kan möjligen tolkas så, att vi har att räkna med en mellanhand, en återförsäljare. Det vore värdefullt att få veta om så är fallet och i vilken utsträckning därigenom kostnaden ytterligare stiger. Självfallet är, herr talman, bestämmelserna om reservdelar o.d. utomordentligt viktiga. Som jag nyss framhöll skall serviceorganisationen vara klar sedan några månader. Man hade kanske därför haft anledning vänta sig att propositionen skulle innehålla för fordonsägarna intressanta upplysningar om hur hithörande problem har lösts. Om nu finansministerns förslag får majoritet vid den kommande voteringen, och det är väl inte osannolikt, lär bilägarna omedelbart ställa sig dessa frågor: Hur långt har jag till närmaste auktoriserade verkstad? Vilka priser får dessa verkstäder debitera oss, då vi behöver en reparation utförd på kilometerräknaren? Har verkstaden avtalsenlig skyldighet att med förtur ta hand om just reparationer av denna typ, eller riskerar vi att få vänta i dagar eller veckor och därmed förlora pengar varenda minut som bilen står stilla osv.? Har möjligtvis utskottets herr ordförande något besked att ge på den punkten? I så fall vore jag tacksam för det. Till sist, herr talman! Vilken kvalitetsgaranti bjuder samhället bilägaren? Enligt § 6 i det tidigare åberopade avtalet ansvarar Utvecklingsbolaget gentemot kilometerskattenämnden, märk väl inte gentemot den fordonsägare som skall betala apparaten, för att utrustningen är Nr 122 ”lämplig för sitt ändamål”. Det är ju ett minimikrav. Men vad innebär Onsdagen den detta för fordonets ägare? Om utrustningen nu inte är lämplig, får han då 22 flöveniber 1972 någon ersättning för att han inte kan använda bilen? Det tycks inte vara avsikten. Den enda ersättning han kan få, såvitt jag kunnat finna, är för de eventuella extra monteringskostnader som kan uppstå, om den levererade utrustningen från början är behäftad med fel — men inte ens det är helt reservationslöst. Tillsammantaget visar det anförda att bilägaren blir i det närmaste rättslös i de avseenden som jag har berört. Den av samhället auktoriserade verkstaden tycks få rätt att reparera när den anser sig ha tid och att debitera vilket pris som helst. De stora kostnader som uppstår då bilen, till följd av att skatteregistratorn är ur funktion, inte får gå i trafik, skall bilägaren ensam tvingas bära. Och han har ingen som helst garanti för att apparaten är fullgod, vilket är minst sagt betänkligt, eftersom det rör sig om en ny, outprovad instrumentering, som staten själv har konstruerat och låtit producera. Det är fullt naturligt, herr talman, att undertecknarna av motionen 1744 vädjat till riksdagen att inte godkänna denna del av propositionen. Med hänsyn till de punkter som är oklara och den enligt mitt förmenande uppenbara orättvisa, som förslaget innebär, instämmer jag i denna vädjan.

Herr talman! Det är bilskatteutredningens betänkande som ligger till grund för den proposition som skatteutskottet har behandlat i sitt betänkande nr 59. Den utredningen skulle klara ut hur den årliga fordonsbeskattningen borde utformas i framtiden. I direktiven ingick att ramen för det totala skatteuttaget skulle vara oförändrat. De väsentligaste ändringarna enligt förslaget är att vi får ett system med beskattning efter körd vägsträcka och dessutom att fordonets totalvikt i stället för tjänstevikten blir normgivande i fortsättningen. I propositionen 115 kan man läsa att enligt en gjord beräkning har det blivit ett överuttag på skatten med ca 21,3 miljoner kronor och att detta har drabbat ungefär 65 procent av lastbilsägarna, som fått skattehöjningar, medan 35 procent fått lättnader. Detta förhållande har föranlett departementschefen att ändra på skatteskalorna. Huruvida därmed risken för överuttag elimineras är svårt att uttala sig om för närvarande. Man kan ju uttrycka förhoppningen att så skall ske eftersom, vilket skatteutskottet framhåller i sitt betänkande, reformen syftar till en mera rättvis skattefördelning. Då är det ju angeläget att inte några fordonskategorier blir gynnade eller missgynnade i beskattningen, eftersom detta sedan i sin tur måste leda till snedvridningar i förhållande till andra grupper. Om detta har utskottet varit enigt. Däremot har utskottet inte kunnat ena sig om departementschefens uppfattning när det gäller i bruk varande motorfordon. Departementschefen anser att det är naturligt att fordonsägarna skall betala räkneapparaturen för de brännoljedrivna fordon som redan är i bruk och att det är uteslutet att staten skulle bestrida kostnaderna härför. 22 november 1972 " i MR förslitningsperiod. För att man skall kunna genomföra det nya systemet Automobilskatt, Jag tycker det är ett mycket kategoriskt uttalande, och det har inte heller fått stå oemotsagt. Vad som nu sker är att riksdagen ålägger fordonsägare en ny form av uttaxering av skatt under en pågående skall alltså en grupp medborgare tvingas betala kostnaden för ett hjälpmedel som det i första hand måste ligga i myndigheternas intresse att få inmonterat. Varför har exempelvis inte departementschefen lyssnat till de många vilka förordat att kostnaderna med fördel kunde tagas ur ttemedel, där det för närvarande finns ett belopp av 530 miljoner kronor? Ett förslag i den riktningen tror jag skulle ha mötts med allmän uppslutning därför att det är ett rättvist system. Jag delar helt den uppfattningen att övergången till kilometerskatt är en fiskal åtgärd, avsedd att medverka till en förbättrad uppbörd. Därför skall inte de kostnader som uppstår i samband med övergången övervältras på en grupp fordonsägare, utan de skall betalas av staten. Vad sedan utskottet anför om att åkeribranschen främst vinner på en övergång och om att relativt blygsamma kostnader uppstår m.m. finner jag inte relevant i sammanhanget. Det saknar helt betydelse vid en bedömning av en övergång från ett system till ett annat. Utskottet kan ej heller bestrida att den uppfattning som reservanterna har framfört har fog för sig, speciellt som kostnaderna för montering på gamla fordon torde komma att variera mycket kraftigt från plats till plats — något som fordonsägarna över huvud taget inte kan råda över Jag ber, herr talman, att med hänvisning till vad jag anfört få yrka bifall till reservationen 1 i utskottets betänkande. Till samma utskottsbetänkande har också fogats reservationen 2, föranledd av en motion av herr Petersson i Gäddvik. Varför denna motion skulle behandlas i det här sammanhanget kan inte jag bedöma, men så har skett. Motionen gäller befrielse från fordonsskatt för lastbilar och släpvagnar under perioder då fordonen inte kan utnyttjas på grund av bristande sysselsättning, främst beroende på klimatförhållanden i Norrland. Även om såväl bevillningsutskottet som skatteutskottet tidigare har avstyrkt liknande motioner borde dagens arbetsmarknadssituation kunna föranleda en omprövning. Ett bifall till reservationen 2 skulle, som jag ser det, kanske innebära att ett antal dagsverken kunde räddas och inte behöva gå till spillo på grund av att en byråkratisk ordning, som oftast, medför tidsspillan. Jag ber, herr talman, att med det senast anförda få yrka bifall även till
Herr talman! Jag skall bara i några korta satser rekapitulera vad som hänt. År 1963 beslutade riksdagen att acceptera den s.k. kostnadsansvarighetsprincipen i fråga om de ekonomiska krav som borde ställas på olika trafikgrenar. Varje trafikgren skall i princip svara för de kostnader den orsakar samhället, heter det. Den utredning som skall penetrera problemet om kostnader är ännu inte färdig med sitt arbete, så det finns inga närmare uppgifter om vägkostnadernas fördelning. Men man har ändå ansett att kostnadsansvarighetsprincipen bör vara vägledande för vägtrafikbeskattningen. 1970 beslöts att automobilskatten skulle höjas för de tyngsta lastbilarna och släpvagnarna men sänkas för övriga lastbilar och bussar. Förra året, 1971, antog riksdagen ett principbeslut om övergång till beskattning efter körsträcka — det vi kallar kilometerbeskattning. Det systemet skulle gälla från den 1 januari 1974 för brännoljedrivna motorfordon och senare för tyngre släpvagnar, som dras av sådana fordon. Omläggningen skulle ske i fem etapper under åren 1971—1979. Den första etappen, som utgjorde 10 procent av hela omläggningen, skulle genomföras från ingången av år 1971. Hela omläggningen skulle vara färdig den 1 januari 1979. I den proposition som vi nu diskuterar föreslås ett genomförande av den andra etappen. Förslaget berör endast fordon med en totalvikt om minst tre ton. Inom ramen för — lägg märke till detta — ett oförändrat totalt skatteuttag sänks skatten för flertalet bussar och bensindrivna lastbilar samt för lättare brännoljedrivna lastbilar, medan tyngre brännoljedrivna lastbilar och släpvagnar i allmänhet får en högre skatt. Eftersom det numera finns kilometerräknare i marknaden kan vi alltså sätta i gång genast och få en övergång till kilometerskatt. Detta har reservanterna ingenting emot — det hälsar de med tillfredsställelse, och det gör åkeriägarna också. Frågan gäller då vem som skall betala räknarapparaturen. Skall staten eller åkeriägarna själva göra det?

När man diskuterar den här frågan skall man emellertid inte glömma bort att övergången till kilometerbeskattning är en fördel för det stora flertalet åkerier som betalar brännoljeskatt men som med det nuvarande systemet är utsatta för illojal konkurrens från de grupper som använder obeskattade drivmedel. Dessa senare har härigenom möjlighet att åta sig körningar för lägre fraktkostnad. Det beräknas att staten varje år förlorar 15—20 miljoner kronor på denna illojala åkerirörelse. Utskottsmajoriteten understryker att reformen tjänar branschens intressen i minst lika hög grad som statens. Vid övervägandet av detta problem kan man inte heller bortse från, skriver vi, att kostnaderna för räknarapparaturen är förhållandevis blygsamma, om man beaktar att de blir avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Herr Levin frågade mig hur stor kostnaden för inmonteringen kan bli. Det vet man inte, men man beräknar att den skall bli ungefär densamma som för räknarapparaturen, dvs. omkring 250 kronor. Sätts nettoutgiften, dvs. utgiften efter avdrag på skatten, i relation till de årliga kostnaderna för en lastbil framstår det ännu tydligare hur liten utgiften blir. För dieseldrivna privata personbilar blir kostnaderna för kilometerräknarna visserligen inte avdragsgilla, men om man jämför beskattningen av dessa med beskattningen av andra personbilar visar det sig att dieseldriften av personbilar innebär skatteförmåner som motsvarar betydligt större belopp än kostnaderna för kilometerräknarna, även om man tar hänsyn till de högre anskaffningskostnaderna för de dieseldrivna personbilarna. Herr Levin krånglar till det hela och talar om att det blir mellanhänder. Enligt vad jag förstår kommer mätarna att enligt leveransavtal skickas av SU direkt till bilägarna. Det blir inga mellanhänder. Vidare frågar herr Levin: ”Om inte den här apparaturen fungerar, hur går det då?” Vad är det här fråga om? Det är fråga om ett principbeslut om att man skall införa kilometerbeskattning och att man skall ha en räknarapparatur. Sedan blir det i tillämpningsföreskrifterna som de andra problemen får tas upp. Enligt vad jag har fått mig meddelat kommer det att utgå kungörelse ganska omedelbart efter riksdagens beslut, och man kommer också att skicka ut information om kilometerbeskattningen. Jag tror att herr Levin krånglar till det här alldeles onödigt. Det kommer säkerligen i praktiken inte att bli på det sätt som han här utmålade. Sedan frågar herr Levin om vi har läst avtalen, och det är inte första gången han nämner dem. Jag förstår inte varför han fortsätter att tala om de här avtalen. Vi har sett avtalen, alla ledamöter har haft möjlighet att ta del av dem, och det har icke ändrat majoritetens ståndpunkt. Det är bara att förklara det och därmed jämnt. Sedan kan vi sluta att diskutera avtalen, åtminstone ur den synpunkten. Beträffande yrkandena om befrielse från fordonsskatt för lastbilar och släpvagnar under perioder, då fordonen inte kan utnyttjas på grund av bristande sysselsättning, vill jag påpeka att liknande yrkanden avslogs vid 1970 års riksdag. Bevillningsutskottet anförde då att utskottet hade förståelse för kravet, men hänvisade till de administrativa problem som en bestämmelse av sådan innebörd skulle skapa. Och det gör vi också i skatteutskottet. Bevillningsutskottet uttalade vidare att några möjligheter att fastställa om en åkeriägare vidtagit alla skäliga åtgärder för att få sysselsättning under en viss tid knappast förelåg. Det är ju uppenbart att man skulle få oerhörda kontrollsvårigheter, om man skulle försöka bedöma varför bilen stod stilla, varför vederbörande var arbetslös och andra sådana omständigheter. Bevillningsutskottet ville inte vara med om att krångla till det på det sättet, och det vill inte heller skatteutskottet. Vi finner ingen anledning att inta någon annan ståndpunkt. Ännu har ingen sagt något om bussarna, men möjligen kommer någon av motionärerna på den punkten snart att göra det. Skatten på bussar skall kvarstå oförändrad, vill de, och därför skall jag till slut säga några ord om den saken. Vi menar att beskattningen av bussar inte kan behandlas som ett enhetligt problem utan hänsyn till vilket drivmedel som används. Bilbeskattningsutredningen fann att bensinskatten i fråga om bussar och lastbilar leder till en överbeskattning i jämförelse med brännoljedrivna fordon, vilket i princip borde medföra att skatten successivt sänks till noll. Men det ansåg sig utredningen inte kunna förorda, utan den föreslog i stället att fordonsskatten för dessa fordon skulle vara konstant fr.o.m. 3 tons totalvikt och uppåt. Den linjen godtogs av remissinstanserna, av departementschefen och även av riksdagen. Det skedde i samband med beslutet om den första etappen, som jag talade om. Riksdagen beslöt med hänsyn till den högre Nr 122 drivmedelsförbrukningen för bussar i tät trafik, och för att undvika Onsdagen den taxehöjningar för den kollektiva trafiken, att skatten för brännoljedrivna 22 november 1972 bussar skulle fastställas till en nivå som motsvarade 80 procent av den som då föreslogs för tvåaxliga brännoljedrivna lastbilar. Motionärernas förslag innebär helt enkelt att beskattningen för bussar skulle låsas på den nivå som första etappen motsvarar, dvs. 10 procent av den totala omläggningen. Men eftersom det totala skatteuttaget skall vara oförändrat innebär det yrkandet i själva verket att man måste företa motsvarande sänkning av skatten på andra fordon, exempelvis på lastbilar. Och vad blir resultatet? Jo, svårigheter för den kommunala trafiken och även för SJ, som man vill skydda, för SJ konkurrerar ju Vi har alltså ur de här synpunkterna inte funnit att vi kan gå med på något av motionsyrkandena. Jag tillåter mig därför att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har redan frestat kammarens tålamod med ett ganska långt anförande, och därför skall jag fatta mig kort. Herr Brandt förvånar mig. Allt vad herr Brandt sade om omläggningen till kilometerskatt och skatt för de olika fordonstyperna var fullständigt rätt. Jag inledde också mitt förra anförande med att säga att detta inte var någon kontroversiell fråga, så det var en onödig utläggning, herr Brandt. Herr Brandts enda egentliga argument i det avsnittet var att nu måste man komma åt den illojala konkurrens som kan florera till följd av att vissa yrkesutövare inte betalar brännoljeskatten. Vad herr Brandt därutöver sade om att vi struntar i avtalen, inte intresserar oss för dem i skatteutskottet, finner jag något beklämmande. Jag tillät mig att till herr Brandt ställa några frågor som jag ansåg vara väsentliga. Tyvärr, måste jag säga, fick jag svar — det hade jag knappast väntat mig — på frågan om merkostnaden för montaget av kilometerräknaren. På en tiondels sekund fördubblades därmed den kostnad som skall läggas på bilisterna, för den montagekostnaden skall ju enligt herr Brandt bli ungefär lika hög som själva apparatens pris, eller omkring 250 kronor. Däremot fick jag inte något besked om det tillverkande företagets eventuella relationer till bilägarna och inget svar på frågan vad som menas med en ändamålsenlig marknadsföring i detta sammanhang. Slutligen, herr Brandt, frågade jag om det skulle finnas några mellanhänder — jag påstod inte något sådant. Herr Brandt svarade att han för sin del inte trodde att sådana skulle finnas och att man därmed kunde bortse från min farhåga för ett ännu högre pris. Däremot svarade herr Brandt inte på frågan om de auktoriserade verkstäderna skulle ha någon avtalsenlig skyldighet att ge förtur åt kunderna i den mån de behöver reparationer av just den tekniska apparaturen. Det är en viktig fråga för bilägarna, herr Brandt. Jag vet inte om svarets uteblivande beror på att herr Brandt inte vill eller om det beror på att han inte kan tillmötesgå mig. I vilket fall som helst beklagar jag att frågetecknen och därmed oklarheten om viktiga problem kvarstår. Om riksdagen bifaller propositionen i den del som handlar om apparaturen, kan vi slå fast att vi inte vet vad vi egentligen beslutar utom att vi lägger väldiga kostnader på bilägarna. Och då är det berättigat att påstå, herr Brandt, att detta ärende är otillfredsställande förberett. Kanske menar herr Brandt liksom Hasse Z att ett recept skall vara oläsligt för patienten — annars blir han rädd. Personligen anser jag, herr talman, avslutningsvis att principen med kilometerbeskattning är förnuftig. Men det är synd att bilägarna så brutalt skall konfronteras med detta nya system. Jag kan bara hoppas att kommande kungörelser får en sådan utformning att de allra värsta bristerna avhjälps.
Herr talman! Herr Brandt talade om att det finns vissa orättvisor för de bilägare som nu har bilar i drift. Han talade vidare om att de av olika orsaker får vissa förmåner. Jag sade i mitt första anförande att det är ovidkommande om det är vissa förmåner eller vissa nackdelar; det hela är väl en fråga om en princip. Här införs ett nytt skattesystem och det fordrar viss utrustning. Då tycker man att staten, som inför det nya skattesystemet, bör ta konsekvenserna av detta och icke en grupp fordonsägare. Det är så jag resonerar. Den andra motionen gäller egentligen ett regionalt problem, och det borde inte ha behandlats i samband med den här propositionen, som nu sker — då är det ju dömt att drunkna. Det är speciellt beklagligt eftersom skatteutskottet i annat sammanhang har behandlat motioner med regionalt ursprung, vilka för resten är sparade till senare tillfälle. Den här motionen borde ha fått komma med i det sammanhanget i stället. I dag hyser jag inget större hopp om framgång för denna motion.